Herr talman! Som framgår av socialutskottets betänkande 1982/83:4 har ett enigt utskott och en enig riksdag 1977 beslutat att vissa frågor rörande semesterlagen skulle utredas. Ingemar Eliasson har på ett utomordentligt sätt redogjort för varför vi skulle ha en fortsatt utredning. En kommitté tillsattes hösten 1977 med direktiv som i stort överensstämde med riksdagens beslut. Trots detta riksdagens beslut, beslöt den dåvarande borgerliga regeringen, med herr Eliasson som arbetsmarknadsminister, 1981 att nedlägga det pågående utredningsarbetet med motiveringen att det ej fanns utrymme för några kostnadskrävande reformer inom överskådlig tid. Detta var, herr talman, att nonchalera riksdagens beslut med begäran om utredning. Herr Eliasson säger att utredningen körde fast. Det var väl inte rätt. Utredningen hade det problemet att majoriteten i utredningen ville fullfölja utredningsarbetet enligt direktiven, men Svenska arbetsgivareföreningen, och tydligen även regeringen, hade en annan uppfattning. Därför fann man en anledning att lösa upp kommittén. Reservanterna pekar på att det under överskådlig tid ej kommer att finnas samhällsekonomiskt utrymme för reformer på semesterrättens område. De ekonomiska förutsättningarna har ju reservanterna själva aktivt medverkat till att försämra. Men det torde ankomma på regering och riksdag att sedan utredningsuppdraget fullgjorts bedöma detta. Som framgår av utskottsbetänkandet har nedläggningen av kommittén rubbat förutsättningarna för riksdagsbeslutet då semesterlagen antogs. För det kan väl ej vara så, att den borgerliga regeringen ansåg sig ha rätt att överpröva och underkänna riksdagsbeslutet?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
Herr talman! Vi underkänner naturligtvis inte det beslut som riksdagen fattade när riksdagen införde den nya semesterlagen. Vad vi har konstaterat är att det under överskådlig tid inte finns samhällsekonomiskt utrymme för att ytterligare utvidga semesterlöneförmånerna i den utsträckning som utredningen hade till uppgift att pröva. Skälet härtill är alltså, som John Johnsson också upprepar, att samhällsekonomin under den aktuella tiden har försämrats. Även den nya socialdemokratiska regeringen har den åsikten att det under överskådlig tid inte finns utrymme för nya reformer på det sociala området. Man kan då undra vilken uppgift utredningen skall ha. Det finns väl inget egenvärde, John Johnsson, i att ha en arbetande utredning, vars förslag man anser sig inte ha råd att genomföra. Då är det bättre att stoppa det arbetet Nr 28 medan tid är. Det kostar faktiskt också pengar att utreda! Därför vill jag fråga John Johnsson: Vad är det som gäller nu? Är det den mening som socialdemokraterna har gett uttryck för i utskottet — att sociala reformer kan det beslutas om under den närmaste tiden —, eller är det den socialdemokratiska regeringens åsikt att det nu inte finns utrymme för nya sociala reformer?
Herr talman! Ingemar Eliasson pekar på att det inte finns något ekonomiskt utrymme. Men han har ju själv medverkat — det har jag tidigare framhållit — till att det är så dåligt som det är. Det ankommer väl i första hand på en utredning att ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas, om de är kostnadskrävande eller om en del frågor kan lösas praktiskt, utan höga kostnader. När utredningen är klar med sitt förslag ankommer det på regeringen att efter remissförfarandet göra en bedömning. Om det finns ekonomiskt utrymme, lägger regeringen fram en proposition. Det trodde jag att Ingemar Eliasson var på det klara med. Detta är ju den hantering som gäller. På frågan om det finns utrymme för sociala reformer vill jag således svara att det är en sak som regeringen bör bedöma när utredningen har presenterat sitt förslag och remissbehandlingen är klar.
Herr talman! Om en utredning skall arbeta måste den ha direktiv av vilka uppgiften framgår. De grundas på vissa värderingar. Den aktuella utredningen hade två uppgifter: dels att söka finna förenklingar i gällande lagstiftning — det kan man säga att de nu gällande avtalen i huvudsak har klarat av —, dels att flytta fram förmånerna ytterligare. John Johnsson säger att man så småningom får se om det finns något utrymme för de här förslagen eller om det över huvud taget kostar något extra. Jag skulle då vilja fråga: Vilka ytterligare semesterlönegrundande förmåner kan införas som inte tar något samhällsekonomiskt utrymme i anspråk? Om sådana finns, skall jag också gärna medverka till att beslut fattas i riksdagen. Men de uppgifter som är inskrivna i direktiven och som majoriteten yrkar bifall till tar naturligtvis ett samhällsekonomiskt utrymme i anspråk. Den socialdemokratiska regeringen har konstaterat att ett sådant utrymme inte finns under överskådlig tid. Därför är det en gåta för mig att en utredning skall fortsätta att arbeta, vars direktiv har blivit förbisprungna av utvecklingen.
Onsdagen den Herr talman! Om Ingemar Eliasson hade läst direktiven ingående, skulle 17 november 1982 han ha varit klar över att de frågor han ställt får man svar på när utredningen är klar.

Herr talman! På grund av vårt utomordentligt höga skattetryck — vi är världsmästare därvidlag = har skatteundandragandet ständigt ökat och också funnit nya former. Hur stora de sammanlagda beloppen är som undandras från skatt låter sig svårligen beräknas — det kan röra sig om 10, 20 eller kanske 30 miljarder kronor årligen. Det är mycket beklagligt att behöva konstatera att den ström av nya skatter jämte slopandet av tidigare genomförda skattelindringar som regeringen nu aviserar direkt motverkar syftet att minska skatteundandragandet. I nya skatters släptåg följer dessutom ofelbart krav på ökad kontroll och mer byråkrati. För en omfattande del av skatteundandragandet svarar den grå arbetskraften, där ersättning för utfört arbetet inte tas upp till beskattning och några sociala avgifter inte heller betalas in. En inte ringa del härav faller på bostadsområdet. Utan att på något vis försvara skatteundandragandet kan man ändå fråga sig hur underhållet på vårt bostadsbestånd sett ut om den grå marknaden inte funnits. För många fastighetsägare hade nämligen alternativet, på grund av skyhöga kostnader för lejd arbetskraft, säkerligen varit att det inte blivit någon reparation alls. Realvärden hade förstörts och många sysselsättningstillfällen försvunnit. En nog så talande bild av ett orimligt Skatteutskottet har naturligtvis varit enigt om att försöka motverka skatteundandragandet i dess olika former, och en hel del åtgärder har tidigare genomförts på detta område. Ett ytterligare steg i den riktningen är propositionen om avdragsoch uppgiftsskyldighet för vissa uppdragsersättningar. Särskilda bestämmelser föreslås när uppdraget gäller arbete utfört på småhus med en omfattande uppgiftsskyldighet för småhusägaren som följd. Efter bl.a. ett moderat förslag har riksdagen tidigare beslutat att uppdra åt regeringen att utreda frågan om rätt till avdrag för reparationer på schablontaxerade småhus. Införs en sådan ordning skulle man ganska enkelt komma till rätta med den omfattande grå arbetskraften som sysslar med sådana reparationsarbeten. För småhusägaren skulle det självfallet vara mycket angeläget att skaffa kvitto på det arbete som utförs på hans eller hennes fastighet för att få underlag för ett avdragsyrkande. Enligt vår uppfattning skulle en sådan reform vara både betydligt effektivare och mer sympatisk än den föreslagna uppgiftsskyldigheten med namn, adress och personnummer m.m. på envar hantverkare som utfört afbete för mer än 500 kr. Hur många krav från uppdragstagarens sida kommer dét inte att bli om att något uppgiftslämnande likväl inte skall ske? I väntan på att regeringen effektuerar riksdagens begäran om en utredning om rätt till avdrag för reparationer är vi likväl beredda att godta förslaget om uppgiftsskyldighet för småhusägare med reservation för en del mindre välbetänkta delar. Vi tycker således inte att det är rimligt att den som missat att lämna uppgift om vem som utfört ett arbete på ens fastighet eller missat att lämna försäkran att någon ersättning inte betalats ut, skall behöva betala en straffavgift om 100 kr. Vi tycker inte heller att det är motiverat att den som lämnat en oriktig uppgift eller felaktig försäkran skall kunna bli betalningsskyldig för uppdragstagarens skatt upp till ett belopp som motsvarar 50 96 av den oredovisade ersättningen. Vi tycker alltså att ett övervältrande av en persons skatteskuld på en annan är principiellt felaktigt. En tredje invändning mot propositionen är den beloppsgräns, 500 kr., som föreslås gälla för uppdragsgivarens anmälan i sin självdeklaration om en uppdragstagares namn m.m. 1 37 § taxeringslagen stadgas att kontrolluppgift till ledning för inkomsttaxering skall lämnas om en arbetstagares sammanlagda inkomst på annan fastighet än jordbruksfastighet uppgår till 300 kr. eller mer för helt år. Vi tycker att det är ologiskt och krångligt och svårförståeligt att det nu, om propositionen vinner riksdagens bifall, skall finnas två olika gränser för en småhusägares uppgiftslämnande, 300 resp. 500 kr. I två särskilda yttranden har vi moderater velat fästa kammarens uppmärksamhet på ett par andra företeelser. Hösten 1980 antog riksdagen den ur integritetssynpunkt tvivelaktiga generalklausulen mot skatteflykt. Den blev emellertid tidsbegränsad och skall efter periodens utgång 1985 utvärderas ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är nu angeläget att någon skärpning i lagstiftningen inte sker innan perioden löpt ut och en utvärdering skett, detta sagt därför att motionskrav om en skärpning rests från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll. I det andra särskilda yttrandet har vi noterat att det i en centermotion föreslås att man bör undersöka om inte skattekontrollen kan förbättras om privatpersoner i ökad utsträckning får göra skatteavdrag för vissa utgifter och därigenom får ett påtagligt intresse att redovisa utförda arbeten. Detta är just vad riksdagen begärt en utredning om när det gäller villabeskattningen, som jag tidigare redogjort för. Vi vill nu fästa uppmärksamheten på att samma problem i hög grad också berör kostnaden för barntillsyn och att en motsvarande utredning om avdragsrätt lämpligen kunde ske i samband med en allsidig utredning om familjebeskattningen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 5 behandlas propositionen 1982/83:11 om avdragsoch uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar. De åtgärder som föreslås i propositionen är inriktade på ersättningar om minst 500 kr. för arbete som utförs på mark, byggnad, skog eller annan växtlighet. Förslaget gäller också beträffande vissa andra arbeten som utförs för uppdragsgivares rörelse på hans arbetsplats eller som avser godstransporter. Förslaget innebär bl.a. att en uppdragsgivare som inte är huvudarbetsgivare under vissa förhållanden skall göra skatteavdrag med 50 20 av ersättningen för sådana uppdrag. Avdragsskyldigheter föreligger inte om uppdragstagaren utfärdar en faktura som bl.a. skall innehålla uppgifter om B-skatt skall betalas eller, beträffande juridisk person, om uppdragstagaren är registrerad enligt lagen om mervärdeskatt. Undantag gäller också för uppdrag som utförs av stat eller kommun. Beträffande uppdrag som utförs på schablontaxerade villor och för lägenheter i bostadsföreningar eller bostadsaktiebolag föreslås att den som är deklarationsskyldig skall lämna uppgift i självdeklarationen om ersättningar av nyss angivet slag. Om någon ersättning inte har betalats ut under året skall en försäkran härom lämnas. Småhusägare — frånsett juridiska personer — och lägenhetsägare blir däremot inte skyldiga att göra skatteavdrag på uppdragsersättningar. En annan skillnad är att uppgiftsskyldigheten inträder även om uppdragsgivaren är huvudarbetsgivare och även om uppdragstagaren är skyldig att betala B-skatt eller är registrerad enligt lagen om mervärdeskatt. Undantaget för uppdrag som utförs av staten eller av kommun gäller inte heller här. Den som underlåter att fullgöra den föreslagna avdragseller uppgiftsskyldigheten skall kunna åläggas betalningsansvar för uppdragstagarens skatter intill 50 26 av ersättningen och kan dessutom ådraga sig straffansvar. Vidare kan nämnas att en villaägare eller lägenhetsägare som inte fullgör sin uppgiftsskyldighet skall påföras en särskild avgift om 100 kr. eller — om han inte hörsammat en anmaning att fullgöra sin skyldighet — 200 kr. I utskottsbetänkandet behandlas också en rad motioner som väckts såväl under den allmänna motionstiden som i anslutning till propositionen. Jag skall dock endast beröra de motioner som föranlett reservationer eller särskilda yttranden. I en reservation av talman Ingegerd Troedsson m.fl. moderata ledamöter framhålls att man helt instämmer i målsättningen att så långt som möjligt minska s.k. svartarbete och användningen av grå arbetskraft. Men sedan visar det sig att man inte vill vidta några andra åtgärder än att utreda frågan om avdrag för reparationer på schablontaxerade villor för att nå det uppsatta målet. Det är detta ställningstagande som jag är förvånad över. Denna fråga prövades av riksdagen 1978/79 i bl.a. skatteutskottets betänkande 61 med anledning av motion 1727 av Sven-Erik Nordin och Martin Olsson, båda centerpartiet. Det är således helt felaktigt, som det står i reservationen och som Knut Wachtmeister här framfört, att utredningsuppdraget skulle ha tillkommit efter ett initiativ från moderaterna. Det fanns ingen motion från moderaterna som behandlades vid det tillfället. Och centermotionen tillstyrktes av utskottet. Nu har utskottet i föreliggande betänkande enhälligt ställt sig bakom departementchefens uttalande att denna fråga bör övervägas ”i ett större perspektiv tillsammans med andra avvägningsfrågor med anknytning till bostadsbeskattningen”. Centerpartiet står bakom detta ställningstagande. Vi har inte ansett att vi har haft anledning att ha någon avvikande mening gentemot detta enhälliga uttalande från skatteutskottet. De moderata ledamöterna avstyrker således alla förslag som syftar till att så snabbt och effektivt som möjligt nå en bit på väg mot det mål som de säger att de är eniga med övriga utskottsledamöter om. Vill man uppnå ett resultat i kampen mot skatteflykten måste man också besluta om vissa åtgärder, som skall vidtas mot den som bryter mot bestämmelserna. Vad gäller skatteflyktsklausul avstyrker utskottet föreliggande motioner och går inte nu in på prövning av denna fråga. Lägger regeringen fram något nytt förslag får riksdagen i så fall pröva detta. Jag vill ha detta sagt, därför att Knut Wachtmeister anförde att det är angeläget att ingen skärpning sker på denna punkt. Majoriteten har anfört att vi får ta ställning till den frågan om ytterligare förslag läggs fram. Vi har legat bakom det förslag som tidigare lagts fram, och vi anser inte att det nu behövs någon skärpning — men vi får resonera om detta den gång ett förslag föreligger. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionerna och sagt att vi får pröva ärendet när det eventuellt återkommer. Sedan har också m-ledamöterna i utskottet i ett särskilt yttrande tagit upp frågan om rätt till avdrag för barntillsynskostnader. Det är en fråga som egentligen ligger utanför vad skatteutskottet i nu föreliggande betänkande behandlar. Det sägs också i det särskilda yttrandet av vederbörande ledamöter att en utredning om avdrag för barntillsynskostnader lämpligen bör ske i samband med en allsidig utredning om familjebeskattningen. Herr talman! Det står en stor majoritet bakom propositionen och utskottets förslag. Det innebär att ytterligare försök nu görs att nedbringa skatteflykten. Ingen behöver drabbas av de negativa konsekvenserna därest reglerna följs. Detta är ett villkor för att vi skall kunna dämpa skatteflykten.
Herr talman! Vi har tidigare fört fram samma krav som nu föreligger i centermotionen 1981/82:861. Vi har i vårt särskilda yttrande redovisat vad motionärerna anfört, nämligen att skattekontrollen kan förbättras ”genom att privatpersoner i ökad utsträckning medges avdrag vid beskattningen för vissa utgifter och därigenom får ett direkt intresse av att redovisa” utförda arbeten.

Sedan måste jag fråga Stig Josefson om en sak, nämligen beloppsgränserna. För att man inte skall behöva lämna dubbla uppgifter, dvs. både kontrolluppgift och uppgift i självdeklarationen, föreslås i propositionen att man inte skall behöva lämna kontrolluppgift i de fall som omfattas av uppgiftskyldighet. En villaägare skall alltså endast lämna kontrolluppgift på belopp under 500 kr. — men över 300 kr. enligt 37 § i taxeringslagen. Kan Stig Josefson förklara varför man skall ha kvar en sådan konstig bestämmelse, som bara krånglar till det för den enskilde och för kontrollmyndigheterna? Jag vill också fråga Stig Josefson om han tycker att det är rimligt att en småhusägare — det rör sig ofta om äldre personer — skall betala en straffavgift på 100 kr., om han glömmer att lämna dessa uppgifter eller felaktigt försäkrar att han inte haft någon som har jobbat på sin fastighet för över 500 kr. Det kan ju röra sig om uppdrag som har utförts upp till 13 månader före deklarationstillfället. Är det rimligt att sådana människor skall behöva betala den föreslagna straffavgiften? Jag tycker inte det.
Herr talman! Moderaterna skriver i sin reservation att beslutet om en utredning om införande av avdragsrätt för reparationer fattades efter initiativ från moderaterna. Jag har framför mig skatteutskottets betänkande 1978/ 79:61, som låg till grund för det beslutet. Där behandlas ingen moderat motion som tar upp denna fråga — det går bra för kammarens ledamöter och för Knut Wachtmeister att kontrollera det i betänkandet. Jag tycker bara att man skall hålla sig till sanningen. Måhända har moderaterna tagit upp frågan vid något annat tillfälle, men inte i samband med det utskottsbetänkande som låg till grund för riksdagens krav till regeringen på en utredning av den saken. Nr 28 Därmed nog sagt om detta. Onsdagen den I utskottsbetänkandet sägs att frågan om beloppsgränserna bör tas upp i 17 november 1982 samband med översynen av taxeringsförfarandet och skatteprocessen, Gränsen på 300 kr. gäller fler än villaägarna. Skulle man införa en särskild Avdragsoch regel för villaägarna och ha en annan för andra grupper skulle man på nytt uppgiftsskyldighet skapa en oklarhet, och det har vi inte kunnat vara med på. beträffande grå IKnut Wachtmeisters första inlägg ifrågasatte han hur många reparationer — arbetskraft, m.m. som skulle bli utförda därest man skulle erlägga skatter och arbetsgivaravgifter. Jag måste då fråga Knut Wachtmeister — även om det smärtar mig att behöva ställa frågan: Innebär det att Knut Wachtmeister innerst inne anser att det är rätt att man på det sättet undandrar samhället de skatter och avgifter som enligt gällande lag skall utgå också när det gäller sådana arbeten? Knut Wachtmeister sade att pensionärer skulle ha svårt att klara av att lämna dessa uppgifter vid deklarationen. Jag har i dag på morgonen läst ett regeringsrättsutslag, av vilket det verkar som om regeringsrätten befriar pensionärerna från sådana avgifter när de glömt bort att lämna uppgifterna. I varje fall kan jag av kommentarerna dra slutsatsen att man kommer att vara mycket generös om en pensionär skulle göra något sådant litet misstag i sin deklaration. För att vi skall kunna fördela kostnadsansvaret rättvist och efter de regler som riksdagen har fastställt måste vi alla i riksdagen kämpa för att man skall följa de gällande lagarna. Hade man allmänt gjort detta utan några särskilda bestämmelser hade vi inte behövt införa så krångliga regler. Men tyvärr har vi tvingats vidta dessa åtgärder för att få gällande bestämmelser något så när respekterade.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att det var vid just det tillfället som vi krävde avdragsrätt för reparationer — vi har gjort det vid tidigare tillfällen. Stig Josefson frågade — och den frågan hade jag nästan väntat mig — om jag sympatiserar med dem som använder sig av grå arbetskraft för att underhålla en fastighet. Självfallet inte! Jag gissade att jag skulle få den frågan, och jag var därför i mitt inledningsanförande extra tydlig på den punkten, Jag sade: Utan att på något vis försvara dem som utnyttjar grå arbetskraft vill jag påtala vad som har skett i verkligheten. Detta gav en mycket talande bild av ett orimligt skatteoch avgiftssystem. Stig Josefson sade att pensionärer kan bli befriade från att betala den föreslagna hundrakronan i avgift. Men det är ju tokigt att införa ett system med en mängd regler om undantag! Vilken byråkrati kommer det inte att bli med en mängd ärenden där en stackars pensionär begär att få slippa avgiften för att han eller hon inte haft reda på vilken hans eller hennes skyldigheter var! För många människor, särskilt de äldre, blir det här alltså en mycket otrevlig ny lagstiftning. Jag beklagar om den går igenom.
Onsdagen den Herr talman! I vår strävan att komma åt skatteflykten måste vi tillgripa 17 november 1982 Vissa regler. Det är inte alla pensionärer som glömmer bort de här bestämmelserna eller Avdragsoch som inte upptäcker dem. Jag sade att i de fall där en pensionär har glömt uppgiftsskyldighet denna uppgiftsskyldighet finns det vissa möjligheter till undantag. Har beträffande grå regeringsrätten den inställningen, vilket jag inte kan avgöra, kommer det arbetskraft, m.m. naturligtvis till uttryck också i andra domstolars handläggning av dessa frågor. Det är nu alltså klarlagt att vad som står i reservationen är felaktigt. Där står ”bl.a. efter moderata initiativ”, och vi har nu klarat ut att något moderat initiativ inte togs vid det nämnda tillfället. Riksdagen kan då inte heller ha beslutat annat än i enlighet med vid det tillfället föreliggande motioner.

Herr talman! På sätt som framgått av replikväxlingen berör den lag som nu ligger på riksdagens bord en mycket stor grupp medborgare i vårt samhälle. Man behöver inte bara peka på pensionärer och ensamstående, den avser också löntagare och andra som saknar erfarenhet av och egentlig kunskap om redovisningsfrågor såsom arbetsgivaruppgifter och annat. Lagen anger i sin fjärde paragraf att den gäller i fråga om uppdrag som utgör skattepliktig tjänst enligt 10 § lagen om mervärdeskatt. Jag ställer mig frågan: Hur många av Sveriges medborgare är medvetna om innehållet i 10 § lagen om mervärdeskatt? Jag frågar mig också hur många här i kammaren som känner till denna lagparagrafs innehåll. Det är en allvarlig fråga jag ställer, eftersom okunskap om denna lagparagrafs innehåll medför att ett system kopplas in på helt vardagliga händelser och kan leda till allvarliga följder för alldeles vanliga människor. I 8 §, den paragraf som vi mest talar om och som gäller schablontaxerade fastigheter — det är i allmänhet villafastigheter —, anges att den som använder en uppdragstagare är skyldig att insamla en serie uppgifter såsom namn, postadress, personnummer och i förekommande fall organisationsnummer eller registreringsnummer till mervärdeskatt. Om han inte fullgör denna skyldighet kopplas ett långtgående regelsystem in. Han kan enligt 10 § bli skyldig att utge avgifter på sätt som replikväxlingen nyss demonstrerade. Han påförs en avgift med 100 kr. Om han har underlåtit att fullgöra påminnelse påförs han en avgift med 200 kr. Och därefter kommer det allra värsta: Han blir betalningsskyldig för någon annans skatt med intill 50 960 av den ersättning som han har utgivit. Den här lagen, som till synes är ganska oskyldig, överför alltså betalningsansvar — visserligen med regressrätt — för skatter från en person till en annan. Låt mig peka på några förhållanden som gör detta system ganska allvarligt. 128 Knut Wachtmeister nämnde att de här uppdragen i många fall är av bagatellartad natur och utförda många månader innan deklarationen skall avlämnas. Det kan faktiskt röra sig om 13-14 månader. Det gäller då att ta reda på vem som fullgjorde uppdraget. Och det gäller också att komma ihåg alla de detaljer som lagens 8§ föreskriver, nämligen namn, postadress, personnummer osv. Det gäller också att försäkra sig om att de uppgifter som man får av uppdragstagaren — det kan gälla någon som målar fönster, klipper häcken, hjälper till att laga takrännan eller reparerar en bil — är korrekta för att man inte skall ådra sig betalningsskyldighet. Det har i debatten pekats på att lagen medger möjlighet till generositet. Jag tror att man i stället måste se det så att genom att detta lagsystem åstadkommes etablerar vi bara en ny risk för att lagsystemet sätts åt sidan av de vanliga människorna. De kan inte lagen, förstår inte dess innebörd och mening, och de har svårigheter att skaffa sig adekvat information om den. Vi får en ny källa till lagöverträdelser i stället för lösning av ett redan existerande problem. Att det skulle vara en ursäktlig åtgärd och att påföljdssystemet därmed skulle efterges är bara en markering av att lagstiftaren, redan då han skriver lagen, känner att det är något fel på den. Han måste öppna dörren för att släppa ut de allra värsta avarterna. Vi är alla ense om att den grå arbetskraften måste bekämpas. Vi måste återinföra rättvisa konkurrensregler för hantverkare och småföretagare. Det går inte att bortse från detta starka samhällskrav. Men vi antar med all sannolikhet i dag en lag som kommer att ställa enskild mot enskild, som kommer att öka risken för angiveri människor emellan och som drar in enskilda människor i statens kontrollapparat under ett ekonomiskt ansvar som faktiskt går längre än det som gäller för dem som är verksamma i statens egna organ. Måtte vi finna en väg tillbaka från detta skrämmande angiverioch kontrollsamhälle som vi håller på att bygga åt oss. Jag vill med dessa ord, herr talman, ansluta mig till de moderata reservationerna.
Herr talman! Vad jag sade om pensionärerna och deras möjligheter till eftergift grundar sig inte på detta lagförslag utan på de regler som gäller. Jag hänvisade också till vad jag läst om ett regeringsutslag. Det är alltså inte fråga om något nytt. Det kommer säkerligen att ges ut anvisningar i anslutning till dessa regler. Det har här sagts att man överför betalningsansvaret till andra. Men ingen behöver drabbas av vare sig avgifter eller betalningsansvar om reglerna följs. Jag tror inte att svenska folket är ovetande om att den som får ett arbete utfört mot betalning måste lämna inkomstuppgift och betala arbetsgivaravgift. Har vi en vilja att försöka förmå svenska folket att respektera den lagstiftning som gäller, då får vi också ta obehaget att tillämpa vissa åtgärder därest bestämmelserna inte följs. Med tanke på det yttrande Knut Wachtmeister fällde tidigare är jag glad åt att han klargjorde sin ståndpunkt, och jag hoppas att vi här i riksdagen skall kunna ingjuta den föreställningen hos svenska folket att en av förutsättning arna för att vi skall få ett lägre skattetryck är att vi lojalt betalar de skatter som är beslutade. Om så skedde, skulle det genomsnittliga skattetrycket kunna sänkas rätt väsentligt.

Herr talman! Sven Henricsson har anfört att SJ har meddelat sin avsikt att inrätta dels speciella ”lågpriståg”, dels välutrustade tåg med hög standard, vilket enligt honom bl.a. leder till ett slags tredje eller fjärde klassens resande. Han har med hänvisning härtill frågat mig om jag avser att verka för att SJ:s politik bättre stämmer överens med de allmänt demokratiska strävanden som flertalet människor i landet omfattar. Jag vill naturligtvis inte att något socialt klasstänkande skall utvecklas på SJ. Jag har därför försäkrat mig om att SJ inte har några som helst planer på att ändra den nuvarande klassindelningen på tågen. För att få fler nöjda resenärer diskuterar däremot SJ att inom ramen för dagens två klasser ytterligare utveckla trafiken till resenärernas önskemål. Detta kan komma att innebära ökad service och prishöjningar för dem som kräver särskilda tjänster men också att det för andra kan bli billigare att åka tåg än med dagens lågpriser. Jag vill understryka att vad det handlar om är en planerad försöksverksamhet för att öka SJ:s konkurrenskraft. Enligt min mening är det viktigt att fortsätta på den linje som inleddes 1979 med lågprissatsningen. Detta innebär att man med en fortsatt aktiv prisoch rabattpolitik försöker förbättra kapacitetsutnyttjandet i järnvägstrafiken ytterligare. Jag tror också att detta är fullt möjligt. SJ:s planerade försöksverksamhet skall ses som ett steg i denna riktning.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga noterar jag att han framhåller att de av SJ-ledningen signalerade åtgärderna är en försöksverksamhet. Så har de inte presenterats tidigare, i varje fall inte i massmedia. Det är inte utan att man, när man läser om SJ:s intentioner att införa tåg med speciellt låg komfort, blir påmind om de förhållanden som rådde på den tid då fattigmansbarn fick träskor av fattigvårdsstyrelsen, så att klappret skulle höras då man gick fram till svarta tavlan i skolan. Rikemansbarnen tassade mjukt i sina läderstövlar. Jag talar nu om en tid som ingen av oss vill ha tillbaka. Idén med exklusiva förstaklasståg är utan framgång prövad på kontinenten. Deutsche Bundesbahn startade sina s.k. Intercitytåg. Den satsningen lyckades inte, utan nu har man fått hänga på tågen sju-åtta andraklassvagnar för att över huvud taget få tågen att ge avkastning. TEE-tågen, TransEuropa Express-tågen, riktade sig till samma välbärgade målgrupp. Nu har även dessa tåg endera dragits in eller också gjorts om till konventionella tåg med såväl första som andra klass. Även en del amerikanska järnvägsbolag har praktiskt taget ”servat ihjäl sig” med en överdådig lyx som inte gick att sälja. Nej, all erfarenhet visar faktiskt att införandet av exklusiva förstaklasståg inte är någon framkomlig väg när man vill förbättra järnvägsbolagens finanser. Att sätta samman ett slags fattigmanståg av gamla, redan skrotningsfärdiga vagnar, som inte ens motsvarar kraven på arbetsmiljö för järnvägspersonalen, för att sedan sälja dessa tågplatser med dålig service är inte heller någon väg att öka lönsamheten för SJ. Visst har SJ noterat ett minskat antal resande, men det hänger bl.a. ihop med de sämre prisvillkoren för pensionärer och studerande. Det hänger också ihop med vinterproblemen och de många tågförseningarna. Vi får verkligen hoppas, herr kommunikationsminister, att SJ-ledningens idéer om de här extra fina lyxtågen och fattigmanstågen — de idéerna finns faktiskt — tillförs avdelningen ”tillfälliga hugskott” i sökandet efter bra idéer. Det är i och för sig ambitiöst att söka efter bra idéer. Jag vill sluta med att fråga: Kan kommunikatiönsministern medverka till att dessa konstiga idéer inte förverkligas?

Herr talman! Som jag sade i mitt svar till Sven Henricsson, är det helt klart att jag är emot tanken på att återinföra den gamla klassindelningen på tågen. Det är inte fråga om någon social gradering av resenärer, som när fattigt folk —som Sven Henricsson beskrev — fick skaka fram på träbänkar eller näst intill hänga i krokig arm för att ha möjlighet att åka med tågen. Det bör först och främst klargöras att detta är en försöksverksamhet och att även i fortsättningen mer än 90 96 av SJ:s tågtrafik kommer att utgöras av traditionell bastrafik. Ett exempel på vad som kan ske är att det under vissa tider på någon linje kan bli aktuellt att pröva speciella tåg med extra service i form av arbetsplatsutrymme, sammanträdeslokaler och liknande. Det är då fråga om att locka fler resenärer till SJ, på grund av att SJ:s ekonomiska läge är mycket bekymmersamt, som Sven Henricsson vet och är väl förtrogen med. Det är därför oerhört nödvändigt att pröva olika offensiva satsningar. En annan idé är att det under vissa tider på vissa tåg kan erbjudas speciella rabatter utöver de lågpriser som vi redan har. Jag kan bara bekräfta att det inte finns några tankar på fattigmanståg och motsatsen lyxtåg, vilket framgick i pressen, utan det är fråga om att åstadkomma en speciell service i de redan befintliga klasserna som man får betala för.

Herr talman! Jag vet mycket väl att SJ har bekymmer med sin ekonomi. Vad som oroar mig är emellertid de intentioner man lägger i dagen för att försöka lösa dessa problem. Som jag nyss sade har man själv i sin petita för nästa år framhållit att minskningen av antalet resande hänger mycket nära samman med försämringen av pensionärernas resemöjligheter. Det är dyrare att resa nu för pensionärerna, som är en mycket stor kategori resande. Samma förhållande är det med de studerande, vilkas möjligheter att resa inte har underlättats utan försvårats ekonomiskt. För ökad popularitet i tågresandet finns det mycket att göra, bl.a. att förbättra serveringsstandarden på de långväga tågen. Det räcker inte att, som man nu gör, satsa nästan allt på linje 1 Stockholm-Göteborg. Tag en titt på tågen till Norrland, t.ex. linje 45 Långsele-Nässjö, linje 57 Stockholm-Oslo och linje 74 Stockholm-Mora. Tågen på dessa linjer har ofta uppåt 500 resenärer. Vagnstandarden och tågföringen är emellertid väsentligt sämre än på linje 1. Man har en ambulerande servering, där kaffet tar slut efter kort tid och alla resenärer inte får möjlighet till sådan förtäring. Jämför gärna med tåg 127 Stockholm-Göteborg, som har ett 70-80-tal resenärer och en mycket välförsedd restaurangvagn. Det finns en klar tendens att ”misshandla” andraklassresenärerna — inte minst på fredagsoch söndagstågen på dessa tunga linjer. Man måste ta itu med dessa problem. Vi måste få uppleva mer omtanke om dessa andraklassresenärer. Vi kan inte acceptera någon annan utveckling.

Herr talman! Olle Grahn har med hänvisning till att pensionärerna har minskat sitt tågresande frågat mig om jag avser att genomföra någon ändring av de nuvarande rabattreglerna för pensionärer. Jag vill börja med att erinra om att det var den borgerliga regeringen som förra året införde regeln att pensionärerna skulle behöva köpa ett särskilt rabattkort för 125 kr. för att få åka till lågpris på SJ alla veckans dagar. Tanken var att man skulle få en inkomstförstärkning till statskassan. Som Olle Grahn säger har dock pensionärsresorna sedan 1981 minskat betydligt. Bortfallet har hittills inte nämnvärt kunnat uppvägas av ökade intäkter från det nya rabattkortet. SJ anser mot denna bakgrund att det är helt klart att den nuvarande pensionärsrabatten måste ändras. Enligt vad jag erfarit arbetar också SJ nu med att ta fram nya regler för pensionärsresorna. Ett förslag väntas inom kort. Jag kan därför inte nu närmare kommentera frågan. Enligt min mening är det dock viktigt att de nya reglerna blir enkla och främjar ett ökat tågresande bland pensionärerna.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. fr.o.m., den 1 januari 1982 infördes ett särskilt lågpriskort för pensionärer för resa med järnväg. Avsikten med det särskilda pensionärsrabattkortet, som gäller veckans alla dagar, var att tillföra statens järnvägar en inkomstförstärkning i storleksordnigen 60 milj.kr. Den förra regeringen hade uppmärksammat att utfallet av systemet med särskilt pensionärsrabattkort på järnvägen inte var tillfredsställande och förberedde förslag till förenklingar. Jag tycker att det är mycket viktigt att äldre, ofta ensamma människor inte blir isolerade utan har möjligheter att besöka släktingar och vänner. Det är också känt att äldre är mer beroende av kollektiva färdmedel. Samhället bör underlätta för pensionärerna att uppehålla kontakter och företa resor utanför den egna bostadsorten. Här betyder järnvägstrafiken mycket. Ett väl avpassat system med relativt låga kostnader för bl.a. pensionärerna är ett värdefullt inslag i strävandena att motverka isoleringen och göra det lättare för pensionärerna att besöka släktingar och vänner på en ort där de kanske varit bosatta under sin aktiva tid. Många pensionärer har också tänkt sig att kunna besöka platser som de inte haft tillfälle att besöka tidigare på grund av arbetshinder. Av svaret har jag förstått att kommunikationsministern delar min uppfattning att låga kostnader för pensionärsresor är en viktig social fråga. Det positiva svaret kommer att hälsas med glädje av våra pensionärer. Svaret ger emellertid inte något besked om när en förenkling eller ett eventuellt upphävande av nuvarande regler kommer att ske. Jag skulle därför vilja fråga om kommunikationsministern kan komplettera sitt svar i det avseendet.
Herr talman! Jag har kunnat få bekräftat att man inom SJ nu arbetar intensivt med att ta fram de nya rabattreglerna för pensionärer. Såvitt jag vet har man redan i morgon ett styrelsemöte då man skall ta ställning till ett konkret förslag. Därefter kommer regeringen att snarast möjligt pröva detta förslag. Därför kan jag i dag inte säga exakt när detta kan genomföras. Klart är dock att utgångspunkten för regeringens prövning av SJ:s förslag är att det gäller att finna rabattregler som upplevs som enkla och som lockar Nr 29 pensionärerna tillbaka till tågen — och förhoppningsvis även nya grupper. Torsdagen den
Herr talman! Jag ber att få tacka för kompletteringen av svaret. Efter vad Om vintersjöfarten jag förstår av den kompletteringen kommer den här frågan att få förtur, så att på Vänern det snart kommer ett besked från departementet och SJ.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att säkerställa seglationsmöjligheterna under vintertid på Vänern. Ove Eriksson hänvisar till att sjöfartsverket föreslagit att kostnaden för extra isbrytare skall sparas in. Det anslag som riksdagen beslutat om för isbrytningen innevarande budgetår förutsätter inte någon negativ särbehandling av Vänersjöfarten. Regeringens syn på anslagstilldelningen för isbrytningen nästa budgetår kommer inom kort på sedvanligt sätt att redovisas för riksdagen i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag hade kanske hoppats på ett något mer uttömmande svar, och ett som var mer lugnande för dem som har att använda Vänersjöfarten. Det är ju så att isbrytning i Vänern är en statlig angelägenhet. Det är också ettstatligt löfte att Vänern skall vara öppen för vintersjöfart. Det har visat sig att den isbrytarkapacitet man har destinerat dit klarar t.ex. Trollhätte kanal och Vänern under normala isvintrar. Problemen uppkommer under kalla vintrar, och då speciellt i norra Vänern. För hamnarna svarar de lokala myndigheterna, dvs. kommunerna. De har gjort stora insatser och investeringar, och de lägger också ner stora pengar på driften av denna verksamhet. Det är ju viktigt att dessa resurser kan utnyttjas, och för detta krävs att farlederna hålls öppna. För detta ändamål har staten — sjöfartsverket — tidigare hyrt in speciella hjälpisbrytare, kraftiga bogserbåtar. Detta är alltså en statlig uppgift, men nu har sjöfartsverket sagt att man i besparingssyfte inte tar på sig de här kostnaderna. Staten har gjort stora investeringar i Trollhätte kanal. Dessa investeringar måste självfallet utnyttjas. Om inte denna hjälpisbrytning kommer till stånd, är det stor risk för att hamnarna i norra Vänern, i Värmland och Skaraborgs län, inte kan hållas öppna. Det skulle betyda stora problem för den tunga industrin, t.ex. i 137 Gruvön, Skoghall och Bäckhammar, och för alla de värmländska sågverken. Dessutom skulle besparingen vara tvivelaktig. Om man flyttar över detta ansvar och stänger hamnarna, innebär det visserligen att staten kanske sparar en del pengar, men kommunerna kan i stället få ta över ansvaret för öppethållandet av farlederna. Skulle man tvingas stänga hamnarna helt, måste transporterna i stället ske på järnväg och landsväg, för vilka transporter det finns statligt transportstöd. Det gäller emellertid inte för sjöfarten. Nu har kommunikationsministern svarat att det på sedvanligt sätt kommer en redovisning i budgetpropositionen. När det gäller den här seglationsvintern är det inga problem, eftersom det finns pengar för denna. Det känns tryggt att veta. Jag kan naturligtvis i och för sig vänta tills budgetpropositionen läggs fram. Men jag skulle ändå vilja ändra frågeställningen något: Är kommunikationsministern beredd att ta fram de pengar som behövs för att Vänersjöfarten skall kunna upprätthållas också under stränga isvintrar i framtiden?
Herr talman! Ove Eriksson åberopar sjöfartsverkets anslagsframställning. Här är bara att konstatera att riksdagen kommer att kunna ta ställning till det budgetförslag som skall presenteras i januari månad. F. n. finns det ingen anledning för mig att i förväg gå ut och ange de olika anslagsnivåerna mellan olika verk liksom över huvud taget i kommunikationsdepartementets budget. Ove Eriksson måste nog ge sig till tåls tills vi presenterar budgetpropositionen. Som Ove Eriksson själv sade är det för det här vinterhalvåret inga problem. Därför kan vi lugna oss tills vi får fram den budgetproposition som jag talat om.
Herr talman! Det finns vissa regler för sjöfarten på Vänern, jämfört med sjöfarten i övrigt — nämligen beträffande de s.k. farledsvaruavgifterna. Det här skulle naturligtvis kunna ses på det sättet att man ökar dessa avgifter och därigenom får in pengar. Men Vänerns hamnförbund har konstaterat att de avgifterna redan nu är höga. Också där har föreslagits en höjning, men den vägen tycker jag inte är framkomlig. För att Vänersjöfarten skall kunna upprätthållas på nuvarande nivå — och det tycker jag är en nödvändighet med tanke på alla de investeringar som gjorts — får inte den avgiftsutjämning som tidigare tillämpats mellan kustsjöfarten och insjöfarten urholkas ytterligare. Jag hade nog väldigt gärna sett att kommunikationsministern hade avgett en viljeyttring när det gäller att trygga Vänersjöfarten också för framtiden. Jag vet att det råder stor oro i Vänerhamnarna. Den s.k. Vänerkommittén, som består av representanter för länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, har ju inbjudit kommunikationsministern till ett studiebesök. Jag hoppas att det besöket blir givande och att det kommer fram Nr 29 pengar i det här avseendet. Torsdagen den

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag avser att arbeta för att vissa angivna vägförbättringar eller någon av dem sätts i gång. Paul Lestander nämner i sin fråga att det inom Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner finns flera exempel på sträckor där omfattande förbättringar är nödvändiga. Det gäller vägen Silverlogen-Svannäs, Abraure-Suddesjaure, Evebäcken—-Laisvallvägen och bron över Flygsundet i Pite älv-Innervik-Marielund. Den 21 oktober i år fattade regeringen beslut om en stor mängd sysselsättningsåtgärder för att mildra den besvärliga arbetsmarknadssituationen. Till ett stort antal vägbyggen avsattes 495 milj.kr., varav drygt 58 milj.kr. gick till Norrbottens län. Regeringen har vidare i den ekonomisk-politiska propositionen, som lades fram för riksdagen i förra veckan, föreslagit att ytterligare 368 milj.kr. skall anvisas till vägbyggen och vägunderhåll. Besluten visar regeringens bestämda ambition att förbättra vägnätet. Många av de vägbyggen som nu kan sättas i gång avser att förbättra förutsättningarna för näringslivets transporter. Brobyggen och vägförbättringar i skogslänen har direkt inriktning mot skogsindustrins tunga transporter. Även om regeringen nu har gjort två mycket stora satsningar på väginvesteringar, återstår självfallet många angelägna vägförbättringar. Paul Lestander nämner några i sin fråga. Jag kan försäkra Paul Lestander att jag kommer att arbeta för att många fler vägbyggen skall sättas i gång såväl i Norrbotten som i andra delar av landet — inom de ekonomiska ramar som står till buds.

Herr talman! Kommunikationsministern ger i det här svaret mer en allmän redogörelse över regeringens vägpolitik och beledsagar den med en personlig försäkran att man också fortsättningsvis kommer att föra samma offensiva vägpolitik som hittills. Den politiken är positiv i sig men innebär inget besked om vad som skall hända med de vägar som jag har frågat om. Svaret är alltså bara en redogörelse över de allmänna riktlinjerna, och det är synd att man i ett sådant här svar inte kan få ett direkt svar på den framställda frågan, utan får en mera undanglidande beskrivning, även om den är korrekt i sig, beträffande det ideologiskt-praktiska innehållet. 139 Jag tackar ändå för det svar jag fått, även om innehållet är ytterst bristfälligt ur upplysningssynpunkt.

Herr talman! När det gäller vägplaneringen är det resp. läns angelägenhet att upprätta vägplaner och att prioritera vilka vägar som skall få förtur. Det är ingalunda en regerings eller en kommunikationsministers uppgift att ge sig in på den prioriteringen. Men eftersom jag har viss erfarenhet av just Norrbotten vågar jag säga följande. De vägar som här har nämnts är grusvägar, och jag tror att det finns i storleksordningen 400 mil grusvägar i Norrbotten. Det har lagts fram en plan som jag menar är rätt unik, där det har sagts att man skall göra s.k. förstärkt grusvägsunderhåll på grusvägar som egentligen har mycket låg trafikintensitet — jag tror att gränsen sattes vid 125 fordon per årsmedeldygn. För det ändamålet har man i Norrbotten satsat 25-30 milj.kr. Just de objekt som Paul Lestander nämner vet jag finns med i denna plan. Men jag har ingen möjlighet att stå här i riksdagen och precisera när dessa projekt kommer i gång. Det har naturligtvis att göra med i vilken omfattning man tillförs dels ordinarie medel på driftssidan, dels också förstärkningar i form av beredskapsmedel. På den punkten kan jag säga att man i Norrbotten med stor sannolikhet kommer att kunna arbeta vidare på det här programmet, men jag kan alltså inte exakt säga var de aktuella projekten finns i den länsprioritering som projekten ingår i.

Herr talman! Kommunikationsministern valde i det här svaret att närma sig det konkreta problemet på ett mycket bättre sätt. Jag har nu fått det beskedet att dessa vägar finns med i planerna. Om man då får tolka kommunikationsministerns första inlägg på sådant sätt att också den fortsatta vägpolitiken skall präglas av en offensiv och fast vilja att lösa de här problemen, finns det anledning att tacka för det andra svaret på ett helt annat sätt.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Vi har från folkpartiets sida sett det som en angelägen åtgärd att lagreglera riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Folkpartiet anser att det är viktigt att det arbete som har påbörjats fullföljs. Den fysiska riksplaneringen har stor betydelse för en lämplig hushållning med våra markoch vattenresurser. Inte minst för miljövården är den utomordentligt värdefull. Vi anser att den är en nödvändig del av en ambitiös och bra miljöpolitik. Exploateringsintressen har genom sin ekonomiska tyngd alltid lätt att hävda sig. Bevarandeintressen behöver stöd i en framsynt planering för att kunna göra så i erforderlig grad. För att den fysiska riksplaneringen skall ha avsedd verkan på hushållning med mark och vatten måste riktlinjerna få genomslag i all verksamhet som berörs av riksplaneringen. En viss osäkerhet råder i dag om riktlinjernas status, och de efterlevs inte i den utsträckning som riksdagen torde ha avsett när de antogs. Riksdagen har därför uttalat sig för en lagreglering. Ett exempel på riktlinjernas otillräcklighet är det expanderande skogsbruket i fjällranden, som hotar väsentliga naturvårdsintressen och strider mot riktlinjerna för de obrutna fjällområdena. Ett annat område där det finns anledning till verklig oro gäller våra fyra outbyggda älvar. Bostadsministern säger nu att man arbetar med ett förslag i departementet. Det är visserligen riktigt att den föreslagna lagen om hushållning med markoch vattenområden av riksintresse kräver konsekvensändringar i en del andra lagar — ett förslag med sådana ändringar hann inte läggas fram före valet — men om regeringen hade velat lagreglera riksplaneringens riktlinjer, hade det naturliga varit att lägga fram ett sådant kompletterande förslag i stället för att dra tillbaka huvudförslaget. 141 Inriktningen tycks nu vara en annan än folkpartiet hade när den dåvarande regeringen lade fram förslaget. Skyddet för älvarna är, tvärtemot vad bostadsministern säger, inte tillfredsställande. Inte minst direktiven till den utredning av vattenkraftens utnyttjande som man har tillsatt ger anledning misstänka att socialdemokraterna kan tänka sig att skövla miljövärden i våra fyra outbyggda älvar. Vår inriktning stod helt klar när vi gav motsvarande utredningsdirektiv. Är anledningen till vår oro berättigad?

Herr talman! Jag vidhåller vad jag sade, nämligen att man i så fall hade bort låta lagrådsremissen vila i stället för att återkalla den, om det nu var så att man ville göra hela förslaget klart. Jag tycker att oron för älvarna finns kvar. Jag hoppas att det är en obefogad oro. Men det har gjorts uttalanden här i kammaren förut i denna fråga, och då talade man om att det skall vara en majoritet för att kunna fortsätta utbyggnaden och utnyttjandet av vattenkraften. Jag tolkar det så, att det finns anledning till oro, men jag hoppas att den oron är obefogad. Som liberal anser jag nämligen att vi inte har råd att skövla de naturvärden som finns i våra fyra outbyggda älvar.

Herr talman! Det är klart att man kan diskutera det tekniska, men att det inte är något nytt att man låter en lagrådsremiss vila i avvaktan på kompletteringar tycker jag att vi skall ha i tankarna. Jag hoppas att det inte finns någon anledning till oro för älvarna, men jag måste göra kopplingen med ändringen av direktiven för den utredning som socialdemokraterna tillsatt jämfört med de direktiv som mittenregeringen utfärdade när den tillsatte utredningen av vattenkraftens utnyttjande.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att dygnetruntberedskap införs för helikoptrarna vid flygflottiljerna i Söderhamn och Luleå. Räddningstjänstkommittén har under perioden juni 1980-slutet av augusti 1981 genomfört en försöksverksamhet med sjuktransporter med helikopter. Försöksverksamheten har berört stora delar av landet, bl.a. Norrbottens län. Kommittén har nyligen redovisat resultatet av försöksverksamheten i en 143 rapport. Kommittén lägger också fram förslag till en organisation för luftburna sjuktransporter. Rapporten remissbehandlas f. n. Vad gäller frågan om en förstärkning av resurserna för regional flygoch sjöräddning anser räddningstjänstkommittén att beredskap utanför tjänstetid skall finnas i Söderhamn och Luleå. Det bör enligt kommittén vara en uppgift för staten att för flygoch sjöräddning hålla samma standard i norra Sverige som i de mellersta och södra delarna av landet. Kommittén avser att återkomma till denna fråga i sitt slutbetänkande om samhällets räddningstjänst. Kommitténs slutbetänkande beräknas bli klart under 1983. Först när räddningstjänstkommitténs rapport har remissbehandlats kan regeringen ta ställning till frågan om den framtida verksamheten med helikopter i sjukvården. Det kan emellertid visa sig nödvändigt att avvakta kommitténs slutbetänkande innan frågan om dygnetruntberedskap i Söderhamn och Luleå avgörs.

Herr talman! Jag tycker att försvarsministerns svar visar en positiv vilja att klara ut det här problemet. Men man kan naturligtvis ställa frågan om det skall vara nödvändigt att avvakta räddningstjänstkommitténs slutbetänkande innan det hela kan lösas. Om så skulle vara fallet vill jag ställa en följdfråga till försvarsministern: Är regeringen då beredd att genomföra dygnetruntberedskap under 1983? Det är rätt märkligt att man på de orter i södra och mellersta Sverige där de tunga Vertol-helikoptrarna är stationerade har dygnetruntberedskap hela veckorna — Stockholm, Visby, Ronneby och Göteborg — medan man i Söderhamn och Luleå, som båda ligger i Norrland, endast har bemanning under dagtid måndag-fredag. Här kan naturligtvis frågan ställas om inte den regionala flygräddningen är lika viktig i Norrland som i övriga Sverige. Den svåra tågolyckan utanför Söderhamn i våras är, tycker jag, ett talande exempel på att den är lika viktig. Olyckan hade också fått värre följder om man inte hade lyckats spåra upp besättningen och fått ut helikoptern så pass snabbt som man fick till olycksplatsen, som låg i väglös terräng. Det får aldrig vara så att ett människoliv är mindre värt i vissa delar av landet än i andra. En utökad beredskap i vad avser helikoptrarna i Söderhamn och Luleå är också viktig ur en annan synpunkt, nämligen för sjöräddningen. Bevakningen av den långa kuststräckan i Norrland har drastiskt försämrats. Detta beror bl.a. på att fyrarna har automatiserats, och därmed har fyrpersonalen försvunnit. Lotsstationer har dragits in ute i havsbandet. Den bevakning som tidigare fyroch lotspersonal utövade jämsides med sina ordinarie arbetsuppgifter har praktiskt taget upphört — och därmed möjligheten till snabba hjälpinsatser när en sjöolycka har inträffat. Detta är alltså ytterligare ett mycket starkt motiv för att skärpa beredskapen på helikoptrarna i både Söderhamn och Luleå. Det är

beredskapen vid Herr talman! Jag vill understryka betydelsen av att samhällsresurserna flygflottiljerna i genom samordning kan utnyttjas så effektivt som möjligt till olika uppgifter. Söderhamn och Detta har särskild betydelse när det gäller en angelägen uppgift som I uleå sjuktransporter med helikopter. Försvaret har en positiv inställning till att medverka för att hålla beredskap för sjuktransporter, men det antal helikoptrar och besättningar som f. n. finns tillgängligt medger tyvärr inte att dygnetruntberedskap upprättas på samtliga platser där flygvapnets stora helikoptrar är stationerade. De begränsade resurserna har tvingat fram en prioritering. Jag kan informera Olle Östrand om att det, parallellt med det arbete som jag har redovisat i mitt svar, pågår diskussioner mellan flygstaben och sjöfartsverket om hur tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas på effektivaste sätt. Kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser granskar tågolyckan i Söderhamn. Undersökningens arbete är inriktat bl.a. på att pröva effektiviteten av räddningsinsatserna.
Herr talman! Tågolyckan i Söderhamn inträffade kl. 4 en lördageftermiddag. Den resulterade i 3 döda och över 20 skadade. Tack vare att besättningen fanns tillgänglig i Söderhamns kommun kunde den rycka ut inom loppet av två timmar. Men ponera att olyckan inträffat vid tolv-, ett-tiden på natten! Det är inte säkert att man i så fall över huvud taget hade fått ut någon helikopterbesättning. Då hade naturligtvis olyckan kunnat få ännu värre följder. Detta visar, tycker jag, med all tydlighet att det är fantastiskt viktigt att vi får en dygnetruntberedskap över hela landet: Det är här inte fråga om några större kostnader. Flygstaben har räknat ut att kostnaden för dygnetruntberedskap på dessa-båda helikopterstationer är omkring 300 000 kr. per år. Det gäller då fem dygns beredskap per vecka. Men även om man utökar det till sju dygn rör det sig om en rimlig kostnad, en kostnad som kan vara värd att ta för att rädda människoliv. Efter försvarsministerns senaste inlägg är jag ännu mera övertygad om hans positiva vilja. Jag tror nu att vi får en dygnetruntberedskap i Söderhamn och Luleå genomförd under 1983. Om så inte blir fallet, försvarsministern, kommer jag att återkomma i frågan. Tack! förhållandena i Vietnam och Laos
Herr talman! Självfallet kommer jag att positivt pröva den här saken. Tågolyckan i Söderhamn granskas f. n., och det är rimligt och önskvärt att man får tillfredsställande beredskap i hela vårt land.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat mig på vilka grunder regeringen gör bedömningen att statsledningarna i Vietnam och Laos strävar efter demokrati och vilka resultat regeringen anser att denna strävan fått för den berörda befolkningen under senare år. Margaretha af Ugglas har hänvisat till en artikel i Dagens Nyheter den 2 november 1982 där statssekreteraren i biståndsfrågor svarade på frågor om Vietnam och Laos och vårt bistånd dit. Först och främst vill jag framhålla att svenska regeringen inte menar att samhällssystemen i Laos och Vietnam är att beteckna som demokratier i västerländsk mening och inte heller att dessa båda länder strävar efter att åstadkomma samhällssystem efter västerländsk modell. Vietnam och Laos är i dag båda centralplanerade samhällen med kommunistiska s.k. statsbärande partier. Mellan Sverige å ena sidan och Vietnam och Laos å den andra råder välkända olikheter i vad gäller politiska värderingar. Från svensk sida har vi bl.a. uttryckt kritik och oro över att hundratusentals vietnamesiska och laotiska flyktingar funnit det nödvändigt att lämna sina hemländer. Vi har också fördömt den vietnamesiska invasionen av Kampuchea och truppnärvaron där. Sveriges regering och riksdag har emellertid funnit det viktigt med samarbete mellan länder med olika politiska, ekonomiska och sociala system. Vietnam och Laos erhåller långsiktigt bistånd från Sverige för att i enlighet med de av riksdagen fastställda biståndspolitiska målen främja resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt demokratisk samhällsutveckling. Vietnam och Laos har decennier av krig bakom sig med stora försörjningsproblem och behov att bygga upp en självbärande produktion. De tillhör världens fattigaste länder. De har ytterst knappa resurser för att möta sina folks materiella och sociala basbehov. Bland mänskliga rättigheter ingår tillgång till mat, husrum, utbildning, hälsovård och sysselsättning. I dessa avseenden har statsledningarna i Vietnam och Laos, trots mycket små medel, sökt förbättra människornas levnadsförhållanden. Mycket återstår att göra, men det svenska biståndet är ett stöd till de strävanden som företas i denna riktning. En rad länder har under senare år fört en politik som syftar till att isolera främst Vietnam men i viss mån även Laos. Denna utveckling är olycklig, dels därför att den drabbar redan hårt drabbade människor, men dels också därför att den tvingar de båda länderna att begränsa sina internationella kontakter i ett läge då både Vietnam och Laos önskar och behöver utveckla sina förbindelser med andra länder. Vårt stöd till Vietnam och Laos är därför också politiskt viktigt som ett led i vår strävan att öka de båda ländernas möjligheter till ekonomisk såväl som politisk självständighet och oberoende.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för hans svar på min fråga. Det är ett långt svar, och det är ett undvikande svar, och i svaret kallar utrikesministern saker inte riktigt vid deras rätta namn. Sju år efter krigsslutet saknas i Vietnam, Laos och Kampuchea pressfrihet, politiskt frihet och facklig frihet. Det handlar om ett hårt censurerat samhälle med politiskt förtryck. Det handlar om en halv miljon människor som under de svåraste förhållanden har flytt — båtflyktingarna. Det handlar om fortsatta fångläger såväl i Vietnam som i Laos. Det handlar om militär ockupation av grannländer, om invasion i grannländer. Jag skulle önska att utrikesminister Bodström ville brännmärka denna militära diktatur — det är precis vad man kan kalla Vietnam — på samma sätt som han gärna brännmärker länder i Latinamerika. Eftersom Sverige glädjande nog varje gång har stött FN:s resolution om att Vietnam skall dra bort sina trupper från Kampuchea, vill jag fråga utrikesminister Bodström om han inte anser att FN:s beslut måste respekteras och att detta är en viktig faktor i Sveriges relationer till andra länder. Utrikesministerns undvikande svar aktualiserar en fråga av stor principiell betydelse såväli Sveriges utrikesrelationer som i Sveriges biståndspolitik. Jag måste därför fråga utrikesministern: Anser utrikesministern att situationen i vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati skall vara en viktig faktor i svensk biståndspolitik eller inte?

Herr talman! Jag har svårt att se att mitt svar skulle vara undvikande. Jag har klargjort att inget av de båda länder som vi talar om här är en demokrati i västerländsk mening. Där saknas följaktligen sådana saker som Margaretha af Ugglas nämnde — yttrandefrihet, politisk frihet och facklig frihet. Sverige har stött FN:s resolution med anledning av invasionen i och ockupationen av Kampuchea. Inte heller på den punkten har jag uttryckt mig undvikande. Men sedan har jag uttalat att jag anser att dessa omständigheter inte bör leda till att humanitär hjälp till barnsjukhuset i Vietnam eller hjälp till det slutliga fullföljandet av pappersbruket i Vietnam skall upphöra med allt vad det skulle innebära. Jag kan inte finna att jag på något sätt har påstått att Vietnam skulle vara en demokrati, som vi inte har anledning att rikta invändningar mot. Vi begagnar också de tillfällen som ges att framföra våra synpunkter. Men vi har förhållandena i Vietnam och Laos inte funnit det rimligt att upphöra med humanitärt stöd eller att medverka till en isolering av Vietnam.
Herr talman! Det parti som utrikesminister Bodström företräder vill öka hjälpen till Vietnam upp till 400 milj.kr. Jag vet inte om man kan kalla mer än 1 milj.kr. om dagen för ett humanitärt stöd. Vietnam är ju vårt näst största mottagarland för bistånd. Detta aktualiserar, utrikesministern, den fråga som jag ställer, om inte hänsynen till mänskliga rättigheter, till FN-stadgan och till folkens rätt till självbestämmande och att slippa ockupation från Vietnam skulle betyda någonting i vår biståndspolitik. Jag har inte fått svar på den frågan. Jag återkommer, herr talman.
Herr talman! Det är självfallet angeläget för oss att verka för att länder till vilka vi ger vårt bistånd också utvecklas i den riktningen att mänskliga rättigheter iakttas. Jag har inte på något sätt förnekat att detta är vår strävan. Däremot har jag inte velat medge att humanitär hjälp skall undanhållas för att utvecklingen i riktning mot tillvaratagande av mänskliga rättigheter därigenom skulle underlättas. Vad beträffar storleken av det stöd som kan komma att fortsättningsvis utgå till Vietnam ber jag att få avstå från att nu gå in på några detaljer. Vi får återkomma till detta i samband med budgetbehandlingen.
Herr talman! Det är ett väldigt viktigt ståndpunktstagande som jag försöker få bekräftat av utrikesministern, nämligen om det finns en skyldighet i svensk biståndspolitik att också försöka använda biståndspolitiken såsom ett påtryckningsmedel för utveckling i demokratisk riktning. I en intervju i Arbetet har utrikesminister Bodström uppmanat USA att använda sitt eget bistånd till El Salvador såsom ett påtryckningsmedel och hota att dra tillbaka detta, om en demokratisk process inte inleds. På Arbetets direkta fråga om det är riktigt att göra så svarar utrikesministern: Ja, det är riktigt av USA att inte vilja understödja en regim, som arbetar med odemokratiska medel. Jag kan inte förstå annat än att det är exakt sådana medel som Vietnam arbetar med i Sydostasien.
Herr talman! Margaretha af Ugglas började denna debatt med en diskussion, som utgick från en artikel i en tidning. Hon vill också avsluta denna debatt med en artikel från en annan tidning. Jag finner det föga meningsfullt att i riksdagen debattera dessa tidningsartiklar och vill hänvisa helt kort till det svar som jag har givit, nämligen att jag och det parti som jag företräder i inte mindre grad än fru af Ugglas och det parti som hon företräder slår vakt om mänskliga rättigheter. Men er kända önskan att använda det humanitära biståndet såsom påtryckningsmedel och dra tillbaka detta är en inställning som vi inte delar.
Herr talman! Det förekommer ganska ofta, utrikesministern, att uppgifter i pressen diskuteras här i kammaren. Pressfriheten är ju en del i vårt demokratiska samhälle, och den dialog som förs i pressen är en viktig del av demokratin lika väl som den debatt som förs i riksdagen. Jag tycker att det är en mycket viktig del av svensk utrikesoch biståndspolitik hur vi uppträder när det gäller mänskliga rättigheter. Utrikesministern gör en glidning i sin skildring av svensk biståndspolitik. Att humanitärt bistånd och katastrofbistånd behandlas på ett särskilt sätt är jag mycket väl medveten om. Det ingår även i mitt partis biståndspolitik. Min fråga gäller det land som är Sveriges näst största biståndsmottagare med en stor anslagsram, och i Sverige bör enligt mitt partis uppfattning markeras vad vi anser om kränkningen av FN-stadgan och kränkningen av de mänskliga rättigheterna som sker i Vietnam. Än så länge har det socialdemokratiska partiet intagit rakt motsatt hållning. Det tycker vi är anmärkningsvärt och beklagansvärt. Man bör behandla diktaturer på samma sätt, oavsett vad de råkar kalla sig själva.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat om vilka regler som gäller för transport av främmande militär materiel genom Sverige. Enligt kungörelsen angående förbud mot utförsel från riket av krigsmateriel— en kungörelse som från årsskiftet ersätts med lag — får krigsmateriel inte utan särskilt tillstånd utföras till utrikes ort. Utförsel i samband med en transitering faller också under detta förbud i kungörelsen. Det innebär att för varje transitering krävs ett utförseltillstånd som skall företes för tullmyndigheten. Det skall inhämtas enligt sedvanligt ansökningsförfarande.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är givetvis de uppgifter som har förekommit i pressen — som också jag gärna vill använda mig av — om ganska omfattande militära transporter av militära fordon och reservdelar till flygplan genom Sverige till Norge. Enligt uppgift har materielen kommit från Västtyskland i första hand. Det har då tydligen skett med stöd av bestämmelserna som utrikesministern hänvisar till i sitt svar. Det första som jag vill fråga utrikesministern om är: Har sådana här transporter verkligen ägt rum med stöd av dessa bestämmelser? Har militära fordon och flygplansdelar passerat Sverige till Norge? Sedan kan man fråga sig: Vad är då detta för bestämmelser? De är enligt min uppfattning häpnadsväckande slappa. Här säger utrikesministern — jag baxnar! — att detta skall jämföras med export av svensktillverkad krigsmateriel. Men hur kommer materielen in i Sverige? Utrikesministern har inte ett ord att säga om hur sjutton alla dessa stora militära materielsändningar har kommit ini landet. Behövs det inget tillstånd för det? Om det är så, måste bestämmelserna vad jag kan förstå skärpas och det med det snaraste. Sedan vill jag ta upp en fråga som har politisk dimension och då inte bara handelspolitisk. Här är det fråga om transitering till en främmande stat av viktig militär materiel över svenskt territorium. Är inte det någonting som borde oroa regeringen och utrikesministern och föranleda en översyn och skärpning av bestämmelserna? Jag upplever dem som alldeles otillräckliga, och det tycker jag att utrikesministern också borde göra.

Herr talman! Jag är inte alldeles säker på vad det är för transport herr Söderqvist vill hänvisa till, men jag kan nämna att något liknande det som nämnts i tidningen Proletären och senare citerats i andra tidningar inte har förekommit. Det har varit betydligt blygsammare transporter. Å andra sidan vill jag också göra klart att de nu gällande bestämmelserna inte utgår ifrån att det skulle vara oneutralt att över svenskt territorium transportera krigsmaterial. Vi tillämpar samma regler för utförsel av materiel som kommit in i landet för vidare befordran som vi tillämpar för materiel som tillverkas i Sverige. Det finns inga som helst skäl att anse att detta skulle rubba tilltron till vår alliansfria utrikespolitik.

Herr talman! Utrikesministerns svar är klarläggande, men icke desto mindre fantastiskt. Här är det fråga om transport av militär materiel till ett av stormaktsblocken, till ett NATO-anslutet land. Vi vet att det pågår en uppladdning i Tröndelagen — den välkända förhandslagringen av militär materiel för USA:s marinkår. Den materiel som passerar från Västtyskland genom Sverige är självklart avsedd för dessa trupper eller för flygbasen i Bodö och för de NATO-plan som är stationerade där. Men detta bekymrar tydligen inte alls utrikesministern och inte heller regeringen. Är inte detta någonting som skadar Sveriges neutralitet? Hur kan utrikesministern säga att det inte skadar Sveriges neutralitet, att det inte gör vår ställning mindre neutral? Jag tycker att det i högsta grad gör vår ställning mera oneutral. Gör det otroliga tankeexperimentet att det andra stormaktsblocket, Warszawapakten, velat transportera materiel exempelvis från Kolabasen via Sverige ned till Polen, en tänkbar transportväg. Skulle det då ha varit lika självklart och ansetts lika neutralt att gå med på detta? Detta är ju fantastiskt. Det måste bli en ändring av dessa bestämmelser, vad jag kan förstå.
Herr talman! Varje land bestämmer hur det vill ordna sitt försvar. Om Norge, som det nu senast varit fråga om, väljer att köpa krigsmateriel utifrån till det norska försvaret, då skall Sverige självklart — låt mig understryka det — inte blanda sig i det och försvåra för Norge att ordna sitt försvar genom att vi motsätter oss transitering. Om jag förstår herr Söderqvist rätt så är det hans uppfattning att Sverige inte skulle kunna utföra krigsmateriel till vare sig Warszawapaktens länder eller till NATO-länder eller till kanske andra länder om de ville köpa. Men så är inte våra bestämmelser utformade, och allra minst har vi någon anledning att lägga hinder i vägen för Norge att till sitt eget försvar köpa den materiel som man anser sig behöva.
Herr talman! Det är ju en viss skillnad att tala om Norge, vårt fredliga nordiska grannland. Men det är inte fråga om Norge, utrikesministern, utan det är fråga om NATO, vilket är en helt annan sak. Det vore välgörande för klarheten i debatten om utrikesministern slutade använda begreppet Norge i dessa sammanhang. Norge är nämligen medlem av NATO, en pakt som är ordnad och upprättad tillsammans med den ena av stormakterna, USA. Detta är en väsentlig skillnad. Att tala om Norge är ett sätt att förvilla debatten. Det är inte det som det handlar om. I fråga om vapenexporten och Sveriges politik och regler på det här området behöver inte utrikesministern tala om för mig vilka bestämmelser som gäller. Det fantastiska är ju att de bestämmelser som gäller för transiteringarna bygger på våra egna exportbestämmelser. Här har jag inte fått något svar. Det finns alltså inte någon bestämmelse som reglerar införsel av materiel som skall transiteras.
Herr talman! Den omständigheten att jag nämnde Norge berodde helt enkelt på att det var till Norge som materielen sändes. Den rekvirerades av den norska staten. Jag får än en gång erinra om att hur Norge ordnar sin egen säkerhetspolitik är en omständighet som detta land självt suveränt bestämmer. De regler som vi har för krigsmaterielexport, och även för transitering av krigsmateriel, tar sikte på att bevara vår neutralitet. Att det i fredstid skulle finnas något hinder för att exportera krigsmateriel till Norge anser jag vara, med herr Söderqvists terminologi, en fantastisk tanke.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

Herr talman! Karin Israelsson har frågat civilministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att stödja turistnäringen. Enligt av regeringen fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att svara på frågan. Frågeställaren anser att prognosen inför vintersäsongen när det gäller nyttjandet av fjällturistanläggningarna är dystra. Devalveringen av den svenska kronan har fördyrat transportkostnaderna för fjällturisten, och höjningarna av arbetsgivaravgifterna och mervärdeskatten ökar kostnaderna för serviceanläggningarna. Med anledning av detta frågar Karin Israelsson vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stödja turistnäringen. Den turistoch rekreationspolitiska utredningen redovisade i somras i en rapport till regeringen undersökningar angående turistbranschens näringsvillkor och turisttransporter. Rapporten remissbehandlas f. n. Rekreationsberedningen kommer inom kort att redovisa utvecklingsprogram för de primära rekreationsområdena. Därvid behandlas bl.a. närings 153 att stödja turistnäringen och transportproblem för skilda områden — bl.a. fjällturistområdena. Vidare arbetar f. n. kollektivtrafikberedningen i projektform med frågan om regional samordning av turistresor med syftet att förbättra kollektivtrafiken för turister — bl.a. busstrafiken till fjällturistområdena. Jag utgår ifrån att det pågående utredningsarbetet kommer att ge underlag för en bedömning av om och i så fall på vilket sätt turistnäringen kan behöva stödjas. Jag vill också erinra om att regeringen nyligen har anslagit ytterligare 5 milj.kr. till olika marknadsföringsinsatser som Sveriges turistråd genomför. Medlen skall komplettera näringens egna ansträngningar att ta till vara de positiva effekter som devalveringen har skapat för turistnäringen.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

I privat regi eller i kommunalt subventionerad regi ger den för Sorsele kommun 90-100 årsarbeten. I en kommun med inte ens 4 000 invånare är detta en arbetsplats av stor betydelse. Att det dessutom är många kvinnor och ungdomar som ges sysselsättning i bygder där deras andel i arbetskraften är liten ger ett förtydligande av turistnäringens betydelse. De senaste åren har antalet gästnätter legat tämligen konstant — en minskning kan förmärkas i vissa kommuner. Det faktum att antalet turistbesök ändå har legat på denna nivå kan nog tillskrivas ett ökat inslag av norska turister. Detta är välkommet, men det bör väl ändå vara möjligt för oss i Sverige boende att ha råd att turista i de områden som avsatts till rekreation för oss. Den egna bilen utgör det mest nyttjade kommunikationsmedlet för transporter till dessa orter. De höjda bensinpriserna medför starkt ökade transportkostnader för den enskilde, både som inlandsbo och som tillresande turist. Detta är ett stort hot inför årets turistsäsong. Höjd moms och höjda arbetsgivaravgifter kommer att ge återverkningar för dem som driver hotelloch fjällanläggningar. Det minskade konsumtionsutrymmet för den enskilde kommer inte att ge utrymme för annat än det allra nödvändigaste — och där ingår troligtvis inte fjällresor. Vi har varit på väg att ge alla möjlighet att turista i fjällen, men det kommer kanske att spolieras nu. Detta drabbar inte köpstarka grupper i vårt samhälle. Den fortfarande köpstarke måste stimuleras att söka sin ferievistelse i vår fjällvärld. I svaret ger jordbruksministern också exempel på stöd till marknadsföring av just svenska rekreationsområden för svensk turism. Av stor betydelse för oss i Västerbotten vore om charterflyg kunde destineras till Gunnarns flygfält. Avstånd i tid och rum till vår fjällvärd skulle då drastiskt minska. Över huvud taget behövs samlade lösningar på olika områden för att tillförsäkra turistnäringen stöd. Jag hoppas därför att jordbruksministern tar sin del i det ansvaret. Vi vill att alla människor skall ha möjlighet att turista i vårt land och även ha råd att göra det. Devalveringen har inte den effekten, utan det blir dyrare att turista såväl utomlands som inom landet, och det ger inga fördelar för svensk turism.
Herr talman! Jag är klart medveten om den betydelse som turistnäringen har i dessa områden. Jag delar Karin Israelssons inställning, som här har kommit till uttryck, att det finns anledning för oss att måna om de grupper som i vanliga fall inte haft möjlighet till turism och rekreation, så att de får ökade tillfällen till det. Jag kan erinra om att den socialdemokratiska regeringen före 1976 aktualiserade rekreationspolitiken, och den nuvarande regeringen vill fortsätta att följa uppläggningen av de insatser som skall ske på turistnäringens område på sådant sätt att en social rekreationspolitik blir ett betydelsefullt inslag i våra åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det ytterligare klarläggande som jordbruksministern nu gjorde i sitt andra inlägg. Jag kan också meddela att jag med intresse kommer att följa handläggningen av de frågor som ligger nära denna näring i framtiden.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung och Anders Dahlgren har ställt en rad frågor till mig om jordbrukspolitiken med anledning av de synpunkter som framförts av LO:s andre ordförande. De förutsättningar som gällde för 1977 års jordbrukspolitiska beslut byggde på den situation som förelåg i mitten av 1970-talet. Då hade vi en relativt stabil samhällsekonomi, en god reallönetillväxt, en bra lönsamhet för jordbruket, måttliga prisstegringar samt en ökande konsumtion och produktion av baslivsmedel. I nuläget ser situationen radikalt annorlunda ut. Samhällsekonomin är körd i botten, reallönerna sjunker, lönsamheten i jordbruket har försämrats, priserna på baslivsmedel stiger snabbare än någonsin tidigare, konsumtionen minskar och exportöverskotten blir större. De förutsättningar som gällde för 1977 års beslut har förändrats i grunden. I 1977 års jordbrukspolitiska beslut omformulerade den borgerliga riksdagsmajoriteten de övergripande målen för vår jordbrukspolitik så, att konsumentintresset gavs en mer andrahandsbetonad roll. Under intryck av den utveckling som därefter följt när det gäller vår livsmedelsförsörjning har tveklöst detta beslut medverkat till att rubba konsumenternas förtroende för jordbrukspolitiken. Jag ser de synpunkter på vår jordbrukspolitik som förts fram under den senaste tiden som ett uttryck för detta minskade förtroende. Jag anser inte att stora delar av svenskt jordbruk bedrivs som terapiverksamhet. Men jag vill understryka hur nödvändigt det är att jordbrukspolitiken kan mötas med förtroende både av konsumenter och av jordbrukare. Det är därför som den socialdemokratiska regeringen avser att tillsätta en utredning för att bl.a. se över hur konsekvenserna av den ekonomiska utvecklingen under senare år påverkat jordbrukets betydelsefulla roll för vår livsmedelsförsörjning. Följande grundläggande värderingar kommer att vara vägledande för en sådan översyn av jordbrukspolitiken inom ramen för den utredning om vår livsmedelsförsörjning som regeringen avser att tillsätta. Ett huvudmål för jordbrukspolitiken måste vara att trygga vår livsmedelsförsörjning. Detta skall ske i en långsiktig och planerad hushållning med de naturresurser som utnyttjas i jordbruket och under starkt hänsynstagande till skyddet av miljön. Det skall ske i en rationellt bedriven produktion som ger konsumenterna livsmedel av god kvalitet till rimliga priser och dem som arbetar i jordbruket likvärdig standard med jämförbara grupper. Familjejordbruket kommer i fortsättningen som tidigare att vara den dominerande företagsformen. Jordbruk skall kunna bedrivas i hela landet. Jag vill bl.a. understryka den roll jordbruket spelar för att skapa arbetstillfällen i bygder där annan sysselsättning ofta är svår att uppnå. Brukningsrätten skall tryggas för dem som är mest lämpade att driva jordbruk.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

av frågan. Anledningen till att jag ställde den här frågan skulle möjligen kunna vara att jag i likhet med en rätt stor svensk opinion har uppfattat Stig Malms uttalande om terapiverksamhet inom svenskt jordbruk som utmanande eller kanske rent av litet oförskämt. För den skull är det naturligtvis utomordentligt värdefullt att jordbruksministern uttalar att han inte delar uppfattningen att stora delar av svenskt jordbruk bedrivs som terapiverksamhet. En mer framåtsyftande anledning till min fråga är emellertid att jag tycker att det finns skäl att erinra om den väldigt djupa förtroendeklyfta som efter 1967 års jordbrukspolitiska beslut uppstod mellan den dåvarande socialdemokratiska regeringen och — också då — en mycket bred svensk opinion, som stod bakom svenskt jordbruks företrädare. En liknande situation nu skulle, såvitt jag förstår, enbart kunna skada de överläggningar som förestår i den utredning som jordbruksministern har aviserat. Jag anser det vara självklart att ett redan från början bra umgängesklimat i en sådan utredning är så väsentligt för det resultat som utredningen så småningom kan komma fram till att jag närmast skulle önska att det som skett inte hade skett. Jordbruksministern berörde ju detta i sitt svar, när han talade om det förtroende som han vill skall finnas mellan konsumenter och producenter. Jag tycker att det är utomordentligt välgörande att detta klargörande har skett. Man skulle onekligen ha kunnat ställa sig frågan: Vilka av de grundläggande dragen i den nuvarande jordbrukspolitiken är det som gett anledning till en sådan här övegripande utredning? Jordbruksministern kan knappast ha avsett att vi skall pröva t.ex. vilken beredskapspolitisk betydelse vårt svenska jordbruk har. Det kan inte heller ha varit så — det framgår av svaret — att frågan om de tre miljoner hektar åker som vi brukar i vårt land skall vara i produktion eller inte skall prövas. Ännu mindre troligt är att jordbruksministern och socialdemokraterna vill ompröva det mera grundläggande målet, att vi skall förse de svenska konsumenterna med bra livsmedel till rimliga priser. Då kvarstår, herr jordbruksminister, endast den fråga som tycks vara så förhatlig för Stig Malm, nämligen frågan om jordbrukarkårens inkomstmålsättning. Såvitt jag förstår av svaret har inte någon av de här grundläggande sakerna ifrågasatts. Då är det enligt min mening mycket enklare att angripa delproblem i mindre utredningar som går fortare.
Herr talman! Tack för svaret, herr statsråd. Jag har ställt frågan därför att den blivande LO-ordförandens uttalanden har uppfattats av Sveriges bönder som ett direkt angrepp på dem och deras verksamhet och av konsumenterna som om vi skulle ha en jordbrukspolitik som enbart favoriserar bönderna och onödigt fördyrar konsumenternas matkonto. Jag försäkrar statsrådet att den oro som nu sprider sig ute bland jordbrukarna är äkta och stor. Oron är också stor bland konsumenterna som bibringas den uppfattningen att vi skulle kunna ha lägre konsumentpriser med ett effektivare och arealmässigt mindre jordbruk. Jag hade förväntat mig att statsrådet skulle stilla oron i bägge lägren. Så menar jag har inte skett. Låt mig då säga att av de kostnadsökningar som har skett för konsumenterna utgör jordbruksproduktionens kostnadsökningar den mindre delen. Det är i stället andra led — livsmedelsindustrin, importen, ökade handelsmarginaler och skatter — som tar en väsentligt större kostnadsökning i anspråk än primärproduktionen. Låt mig erinra om att kostnadsökningarna för livsmedelsproduktionen under de senaste elva månaderna enligt en undersökning av SPK uppgått till 7,2 miljarder kronor. Jordbruket skulle av detta enligt avtal ha fått ta ut 1,7 miljarder men har kunnat ta ut 1,1 miljarder kronor. Den resterande delen faller alltså på andra delar än den primära jordbruksproduktionen. En sjundedel av den här kostnaden kan beräknas tillfalla jordbruket. Då är det naturligtvis viktigt att statsmakterna går ut och informerar om detta och inte låter konsumenterna leva i den uppfattningen, att man med en väsentligt lägre jordbruksproduktion skulle kunna ha lägre priser. Den nya målsättning som jordbruksministern redovisar i dag har jag inte så mycket att erinra emot. Frågan bör ju naturligtvis ställas: Vad är det nya som jordbruksministern skall utreda? Alla de här punkterna finns redan i 1977 års politiska beslut. Jag har inte hittat någon ny punkt som egentligen skulle behöva bli föremål för utredning. Jag vill gärna har svar på den frågan, därför att det är viktigt både för konsumenterna och för bönderna att få veta vad det är för nytt som skall utredas och som skulle kunna åstadkomma detta under att det nu blir bättre. Jag skulle också vilja veta vad statsrådet gör under utredningstiden för att jordbruket över huvud taget skall överleva. Är statsrådet beredd att låta staten medverka till att lyfta ut överproduktionen och låta jordbruket få samma favör som den exporterande industrin i det här landet får genom sina exportkrediter, som i dag beräknas uppgå till 1 miljard kronor per år?

Herr talman! Jag måste konstatera att det inte är något bra betyg som Anders Dahlgren ger åt jordbrukspolitiken och den ekonomiska politiken under de borgerliga regeringsåren när han måste fråga mig hur vi efter de här sex åren skall agera för att jordbruket skall kunna överleva. När vi lämnade ifrån oss ansvaret 1976 skedde det, kan jag väl påstå, i en situation där både jordbrukare och konsumenter hade stort förtroende för den jordbrukspolitik som fördes. Jag delar inte den mening som Arne Andersson i Ljung gav uttryck för, att det fanns en stor förtroendeklyfta under den tid socialdemokraterna hade ansvaret för jordbrukspolitiken efter 1967 mellan å ena sidan jordbrukare och konsumenter och å andra sidan jordbrukspolitiken. Jag konstaterar bara att det fanns en betydande enighet, som bl.a. tog sig uttryck i 1972 års jordbruksutredning. Man kom enhälligt fram till att vi skulle fortsätta med den jordbrukspolitik som i stort sett hade förts av den socialdemokratiska regeringen och under stor enighet här i riksdagen. Motivet till att vi nu vill göra den aktuella översynen beträffande livsmedelsförsörjningen i alla led är ju, som jag sagt många gånger, att jordbrukspolitiken har kraschlandat i den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna fört. Det resultat som vi nu kan registrera är alltså att vissa jordbrukare ligger illa till på grund av de höga räntorna och att konsumenterna har fått känna på ständigt stigande livsmedelspriser. Allt detta har förorsakat de problem som vi har i dag. Överskottsproblemet är ett problem som i varje fall också jordbrukarna känner att man måste försöka komma till rätta med. Jag försöker komma fram till en situation där viien seriös debatt och i kontakt med olika berörda parter skall kunna lägga fast direktiven för den utredning som jag menar att det är utomordenligt angeläget med och som skall försöka hjälpa oss till rätta när det gäller att finna ett sätt att klara livsmedelsförsörjningen i framtiden. Det gäller då i alla led.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr jordbruksminister. Jag delar jordbruksministerns mening att jordbruket dras med de problem som svenskt näringsliv, svensk ekonomi över huvud taget har. De få minuter som står till förfogande medger inte att vi strider om anledningen till detta. Men på det sättet är det i alla fall. För den skull blir det emellertid än mer obegripligt, Svante Lundkvist, om vi nu också får reda på att vi är överens om de grundläggande dragen i den gamla jordbrukspolitiken och att det är den allmänna ekonomiska politikens problem som också drabbar jordbruket. Varför vill då jordbruksministern ha en ny övergripande jordbruksutredning, i stället för att nöja sig med att se över just de nystartade jordbrukens problem? Dessa jordbrukare har nämligen akuta problem. Det är synd att begrava dem i en jordbruksutredning som kanske tar tre fyra eller fem år, när vi måhända med mycket mindre utredande och mera åtgärder kunde hjälpa jordbrukarna i det kortare perspektivet. På den punkten måste jag faktiskt be om ett klarläggande. Den andra frågan gäller den förtroendeklyfta som Svante Lundkvist nu säger sig inte komma ihåg. Det är underbart vad tiden läker sår. Man glömmer lätt. Men inte kan det väl vara så att Svante Lundkvist helt har glömt att representanter för alla lantbruksnämnder i vårt land reste runt och informerade bönder om vilka gårdar i byarna som betraktades som odlingsvärda enligt 1977 års jordbrukspolitik. Det var faktiskt det sista stora härtåget över landet. Det var en fasligt otrevlig uppgift som de här lantbruksdirektörerna hade. Har Svante Lundkvist verkligen glömt detta? Det är med tanke på den förtroendeklyftan, Svante Lundkvist, som jag nu tycker att vi i enighetens namn skall kunna vara överens om att vi inte vill uppleva något liknande en gång till. För den skull tycker jag att det är skönt att kunna konstatera att Svante Lundkvist nu tagit sin gode partivän Stig Malm i örat. Jordbruksministern sade nämligen att vi inte skall ha någon terapiverksamhet i svenskt jordbruk och att det var fel att tala om något sådant. På den punkten är vi överens. Fortfarande handlar det om svaret på frågan om livsmedelspriserna för svenska konsumenter i vilken jämförelse som helst.

Herr talman! Jag ställer gärna upp på samförstånd, herr jordbruksminister. Ingen är mer angelägen om det än jag. Men sluta då först upp med att tala om samförståndet efter 1967 års jordbrukspolitik! Sluta med den falska historiebeskrivningen! Sanningen är ju att det i riksdagen aylämnades 14 reservationer och 6 särskilda yttranden, att jordbruksprisförhandlingarna både 1967 och 1969 strandade, att det 1971 resulterade i den största bondedemonstration som någonsin förekommit i det här landet samt att det uppföljdes av konsumenterna, som i sin tur demonstrerade — jag tänker på Skärholmsdamerna — 1972. Det är sanningen när vi skriver historien, herr Lundkvist. Jag har naturligtvis ställt den här frågan med tanke på den ekonomiska politik som den nya regeringen för. Den rekorddevalvering som skedde innebär att jordbrukets produktionskostnader ökar katastrofalt i ett läge där regeringen säger att ingen skall få kompensera sig lönemässigt för devalveringen. Det betyder att köpkraften minskar ytterligare i ett läge där produktionskostnaderna stiger, och det kan bara innebära att konsumenterna får det ännu besvärligare. Det är utifrån det läget, herr jordbruksminister, som jag har ställt frågan vad jordbruksministern är beredd att göra för att i den aktuella situationen minska jordbrukets produktionskostnader.

Herr talman!

Jag medger gärna att frågorna är svåra med hänsyn till situationen i omvärlden, men ni har med er politik förvärrat situationen för det här landet. Det viktigaste för att komma till rätta med både jordbruksnäringens och konsumenternas problem är att vi kan få fart på det här landet igen, att vi kan få i gång sysselsättningen, att vi kan se till att människor får konsumtionskraft på nytt, att vi kan få upp Sverige ur krisen. Det är detta som den socialdemokratiska regeringens politik syftar till — och det är första förutsättningen för att de andra problemen skall kunna lösas.

Herr talman! Jag hoppas verkligen inte att regeringen av någon utomstående har tvingats att vidta de här åtgärderna, utan att ni har gjort devalveringen efter beslut i regeringen. Med den ekonomiska politik som den regering förde som jag tillhörde minskade vi inflationen kraftigt, från drygt 14 2 till omkring 8 7. Vi minskade kostnadsökningarna, vilket var till fördel för hela näringslivet inkl. jordbruket, vi stabiliserade priserna, och handelsbalansen förbättrades. Vad ni nu gör är raka motsatsen, och konsumenterna kommer att få det ännu besvärligare.

Herr talman! Den förnäma resurs som den svenska odlingsjorden utgör är en stor nationell tillgång, och den måste — oberoende av vem som regerar landet — tas till vara på absolut bästa sätt. Detta är f.ö. också de grundläggande dragen i den jordbrukspolitik som vi nu har. Det handlar följaktligen inte om ett jordbrukarintresse — ett intresse för dem som närmast är sysselsatta där — utan om ett nationellt intresse. Vi har därför velat få klargöranden — vi betraktar ju en ledande person inom det stora LO som så betydelsefull när han säger någonting att vi tar fasta på det. Vi har funnit mycken glädje i att jordbruksministern tar avstånd från de mest provocerande delarna. Jag måste följaktligen konstatera att det nu blivit klart sagt att det inte är en bisats till den nuvarande jordbrukspolitiska målsättningen när vi konstaterar att jordbruket skall producera varor till rimliga priser för konsumenterna och att det är bondens lönsamhet i näringen som är huvudmålet. Vi har — om jag förstår rätt — blivit överens om att andre vice ordföranden i LO faktiskt varit ute för att provocera. Det är såväl jordbruksministern som företrädare för centerpartiet och moderata samlingspartiet nu överens om. Det är utomordentligt viktigt. Sedan vill jag säga att jag är positiv till den förnämliga målsättning som skall gälla i direktiven till den tänkta utredningen, men jag begriper inte varför vi skall ha den, när vi är överens om de målen. Slutligen är jag tacksam om jag får svar på min fråga om de svenska jordbrukspriserna vid en internationell jämförelse eller annan jämförelse är för höga.

Herr talman! Jag förmodar att Anders Dahlgren och jag skulle kunna hålla på hela eftermiddagen och diskutera utan att komma överens om vad som är den riktigaste ekonomiska politiken och vad som är orsaken till att vi befinner oss i den situation som vi har. Jag bara konstaterar att den bedömning som den nuvarande regeringen gjorde när den tillträdde var att här måste tas krafttag. Om vi hade fortsatt på den borgerliga regeringens linje, hade det varit en fortsättning i utförsbacke. Nu tvingas vi att restaurera Sveriges ekonomi. Det är en nödvändig förutsättning också för att det skall gå bra för både jordbrukare och konsumenter i framtiden, Arne Andersson i Ljung förstår uppenbarligen inte att den utveckling vi har haft under de senaste sex åren har påverkat utvecklingen också inom jordbruksnäringen. De jordbrukspolitiska beslut som vi fattade 1977 skedde mot en helt annan bakgrund. Vi måste nu se på vilka konsekvenserna har blivit på jordbrukets område av utvecklingen under den tid som den här ekonomiska politiken har fungerat. Vi måste också se på vad detta kan komma att innebära för utvecklingen i framtiden för såväl jordbrukare som konsumenter.

Herr talman! Det kan möjligen också vara så, Svante Lundkvist, att jag förstår den här problematiken, eftersom jag ställer frågan: Om det finns ett klart samband mellan problemen inom den svenska jordbrukspolitiken och de allmänna ekonomiska problem som råder i landet, varför då riva upp den gällande jordbrukspolitiken, om det mera är fråga om att med mindre omfattande åtgärder få alla delar av den nuvarande politiken att fungera? Det är kanske så att jag faktiskt har förstått frågan, Svante Lundkvist. Det kan väl inte anses vara alltför förmätet att antyda att det möjligen är inom jordbruksdepartementet som man inte förstår den. Eller kan det ha ett politiskt egenvärde att tillsätta en ny jordbruksutredning, därför att man i en debatt någon gång har lovat det? Kan det vara på det sättet?

Herr talman! Det är utmärkt med krafttag, herr statsråd. Risken är bara att nitar i så kraftigt att ni stjälper den beryktade vagnen i utförsbacke, som ni så livfullt brukar beskriva, och att ni ställer till ett etter värre elände. Det var väl ändå inte avsikten med er jordbrukspolitik? Vi var på rätt väg, men vad ni gör nu är att ytterligare lasta på inte minst konsumenterna ökade kostnader och skapa svårigheter för dem att köpa livsmedel därför att ni sänker deras levnadsstandard.
Herr talman! Jag förmår inte att få vare sig Anders Dahlgren eller Arne Andersson i Ljung att förstå sambandet mellan å ena sidan de åtgärder som har vidtagits för att ta oss ur krisen och å den andra det förhållandet att vi under en tid framöver måste ikläda oss vissa uppoffringar för att restaurera svensk ekonomi. Ni talar om hur förträffligt det såg ut, men ni kan ju bara summera hur det har varit när det gällt budgetunderskott, utlandsupplåning, statsskuld osv. och hur allt detta har växt under den tid som ni har agerat. Vi måste nu vidta åtgärder som i första omgången blir tunga och besvärliga, men bördorna skall fördelas rättvist mellan olika grupper i samhället. Vi måste göra det för att komma ur en svår situation, så att vi aktivt kan gå framåt igen. Vad som bevisas av den här debatten är att både Anders Dahlgren och Arne Andersson tror att man ensidigt kan diskutera jordbrukspolitiken när man talar om de här problemen. Jag har försökt att förklara att det finns anledning att se över livsmedelsförsörjningens problem i alla led. Jag uppfattade det så att t.o.m. Anders Dahlgren begrep det i går, när vi hade en diskussion i TV-programmet Magasinet, men i dag tycks han inte begripa det.

Herr talman! Det föresvävar mig att det i svenskt jordbruk finns ett klart samband mellan intensitet och effektivitet, och att detta har direkt betydelse för de svenska konsumenternas livsmedelskostnader. För den skull har jag ställt den andra delen av frågan om svenska livsmedel i någon som helst jämförelse är höga. Nu upprepar jag frågan för fjärde eller möjligen, herr talman, för femte gången: Är de det, eller är de inte det? Detta kan nämligen sägas vara den springande punkten i bedömningen av hur det svenska jordbruket fungerar. Är det effektivt eller slarvigt och försumligt — eller bedrivs det rent av så som Stig Malm har antytt, av terapeutiska skäl för sina utövare? Denna fråga är obesvarad, och det är närmast genant att behöva upprepa den så många gånger.

Herr talman! Om jag tolkar tidningarna och det arbete som pågår i kanslihuset rätt, kommer vi efter hand att få möjligheter att både summera och kommentera budgetunderskott och annat. Men viktigare är naturligtvis att jag får svar på frågan varför jordbruksministern tillsätter en utredning vars direktiv, såvitt jag förstår, inte på något sätt skiljer sig från 1977 års politik.

Herr talman! Anders Dahlgren har ännu inte blivit medveten om att den politik han förde kraschlandade i den ekonomiska utvecklingen. Arne Andersson i Ljung har uppenbarligen inte förstått att konsumenterna, när vi talar om priser i detta sammanhang, i dag gör den reflexionen att de icke har råd med samma konsumtion som tidigare. Jordbrukarna har reagerat på det sättet att de för att klara sina höga räntor har ökat sin produktion. Här har vi fått ett gap mellan tillgång och efterfrågan på livsmedel, och de jordbrukare som resonerar seriöst med mig om detta inser att det är ett problem. Vad man då diskuterar är inte hur våra priser förhåller sig till priserna i omvärlden. I stället konstaterar man att 1 liter mjölk år 1976 kostade 1:43 kr. och i dag kostar 3:51 kr. Detta återspeglar en utveckling som jordbruksnäringen lider av, eftersom konsumenten har tvingats dra ner sin konsumtionsstandard. Det är ju det förhållande som gäller och som är intressant. När husmodern står framför disken med sin kanske magra portmonnä kan hon inte köpa mer, om hon gör jämförelser med de priser som gäller i utlandet.
Herr talman! Det fanns en tid, under senare delen av 1960-talet och under 1970-talet, då vi hade en god ekonomisk tillväxt i landet men då den förhärskande regimen ändå inte nöjde sig med att konsumenterna fick utnyttja det ständigt ökade konsumtionsutrymmet utan också intecknade framtiden. Det är därför som vi nu har det besvärligt. Jag vill erinra jordbruksministern om att i den jämförelse som man kan göra beträffande det antal arbetsminuter eller arbetstimmar som krävs för ett visst kvantum livsmedel visar det sig att vi ständigt, år efter år, arbetar kortare tid för samma kvantitet. Kan det tas som ett mått på att svenska livsmedel har blivit dyrare? Omöjligen. Men det kan möjligen tas som intäkt för att vi under den olyckligt långa socialdemokratiska regeringsperioden vande oss vid att konsumera över våra tillgångar. Det var en olycklig period för svenska folket, och därför gör det ont när vi nu skall rätta oss något mera efter de förhållanden som råder.
Herr talman! Problemet är, säger jordbruksministern, att jordbruket har ökat sin produktion. Ja visst, och därmed har det uppstått överskottsproblem. Men när ett företag ökar produktionen brukar det beskrivas som att företaget är effektivt. Är det inte bra att man är effektiv inom jordbruket och att staten i stället hjälper till att exportera det överskott som uppstår? Det är min fråga, som jag fortfarande inte fått svar på.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung anser att en period i det här landets tillvaro när vi hade en gynnsam ekonomisk utveckling, när människorna hade råd att konsumera livsmedel och när produktionen steg var en olycklig period. Det får stå för Arne Anderssons räkning. Jag märker att vi inte kommer någon vart i den här debatten. Anders Dahlgren och Arne Andersson resonerar ju vid sidan av vad som egentligen är problemet. Jag har för min del sagt att den pågående utvecklingen av överskotten är så pass allvarlig att vi måste se igenom hela problematiken. Detta erkänner också de seriösa debattörerna på jordbrukets område. Jag har sagt att det finns skäl att titta på hela livsmedelsförsörjningen, så att vi kan se hur prisbildningen utvecklas och hur vi skall bära oss åt för att förändra situationen för konsumenterna. Jag har sagt att det finns ett nära samband mellan konsumenternas situation och jordbrukarnas situation och möjligheter. Jag kommer att föra den här diskussionen med alla de grupper som är berörda innan vi lägger fast direktiven. Min inställning är att det vi behöver är en seriös debatt. Trätor och väsen kommer aldrig att hjälpa till att klara oss ur problemen.

Herr talman! Det är tråkigt att konstatera att Svante Lundkvist inte betraktar debatten i riksdagen som seriös. Jag förstår det på hans sätt att tala om att vi som debatterar med honom i dag ställer oss vid sidan av debatten. Det finns förmodligen ingen annan form av seriös debatt — med Svante Lundkvists mått mätt — än en debatt där man är ense om socialdemokratisk politik. Det kan väl ändå inte vara meningen, Svante Lundkvist. Har vi en annan syn på de politiska tingens ordning måste vi väl tala om det — och göra det här i riksdagen! Och det är vad vi gör! Sedan var det fråga om perioden under 1960 och 1970-talen med god ekonomisk tillväxt. Jag sade inte att den var olycklig, utan jag sade att den då härskande regimen lärde konsumenterna att inte nöja sig bara med den goda tillväxt som då skedde utan att dessutom med olika åtgärder inteckna framtiden. Det är den inteckningen av framtiden som Sverige nu har ont av, och den bär socialdemokratiska förtecken. Därför är det inte särskilt oförskyllt att en socialdemokratisk regering också får sitta vid regeringsmakten och hjälpa till att rätta till en del av de bekymmer som beror därpå.
Herr talman! Det är viktigt, herr jordbruksminister, att föra en seriös debatt. Anser jordbruksministern att LO:s uttalanden har ökat möjligheterna att föra en seriös debatt i jordbrukspolitiska frågor?
Herr talman! Stig Malm, som åsyftades, förde en parts talan. Och jag märker, att när det gäller jordbrukspolitik vill både Anders Dahlgren och Arne Andersson i Ljung helst uppträda som partsrepresentanter. Jag har hela tiden utgått från att vi, om vi skall lösa problemen, måste föra en jordbrukspolitik och en politik när det gäller vår livsmedelsförsörjning som kan omfattas med förtroende av både jordbrukare och konsumenter. Det sätt på vilket Arne Andersson och Anders Dahlgren för debatten är inte det sätt på vilket den måste föras i det här huset om vi skall kunna komma fram till konstruktiva lösningar. Det kommer aldrig att vara en fråga om bara att odla och betala. Det finns också konsumenter med i bilden, och vi måste diskutera bl.a. hur vi skall odla, hur mycket det kostar och vad vi kan räkna med att konsumenterna skall kunna betala. Det är omkring de allvarliga frågeställningarna som vi måste föra ett seriöst resonemang. Herr talman! Jag tänker inte bidra med fler inlägg, utan nu ämnar jag fortsätta diskussionerna med de berörda parterna — för att kunna lägga fast direktiv till en utredning, som förhoppningsvis skall ge oss möjlighet att framöver föra en konstruktiv och bra diskussion om de här frågorna.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om regeringen har för avsikt att närmare utreda hanteringen av visst miljöfarligt avfall från de kemiska fabrikerna vid Stockviksverken i Sundsvall. Frågan gäller dels en tidigare dumpning och deponering av kvicksilverhaltigt avfall, dels den nyligen inträffade hanteringen av karbid på ett sådant sätt att den antändes och förorsakade skadlig rökutveckling. Visst kvicksilverhaltigt avfall som ingjutits i betong dumpades under 1950 och 1960-talen i Sundsvallsbukten inom ett område norr om Brämön där fiske ej utövades och där vattendjupet är 80-100 meter. Antalet dumpade s.k. betongtunnor var stort. Ett obekant antal tunnor dumpades dock utanför det avsedda området. Av dessa har ett fåtal fastnat i fiskeredskap och tagits upp. Senast hände detta 1976. Hittills företagna utredningar visar att det är svårt att lokalisera och ta upp tunnorna. Länsstyrelsen och naturvårdsverket bedömer emellertid att någon fara för kvicksilverförorening av betydelse inte föreligger genom den för nu snart 20 år sedan avslutade dumpningen. En viss mängd av det kvicksilverhaltiga avfallet har också, under senare delen av 1940-talet, deponerats och täckts över inom fabriksområdena. Kontroll av grundoch ytvatten har enligt länsstyrelsen ej visat på någon påverkan av betydelse från detta avfall. Den nyligen inträffade karbidbranden förorsakades av hantering i strid mot gällande bestämmelser och har den 18 oktober 1982 anmälts av länsstyrelsen till åklagaren för åtalsprövning. Den nu pågående verksamheten vid KemaNords fabriker vid Stockviksverken har ingående prövats av koncessionsnämnden för miljöskydd. Ett stort antal villkor för verksamheten finns uppställda till skydd mot störningar i den yttre miljön. Dessa villkor innefattar även hanteringen av avfall och restprodukter. Länsstyrelsen övervakar genom fortlöpande tillsyn efterlevnaden av givna villkor. Karbidbranden har föranlett åtalsprövning. Någon dumpning till havs av avfall från verksamheten vid Stockviksverken sker inte numera. Jag förutsätter att verksamheten vid fabrikerna fortsättningsvis skall ske i överensstämmelse med givna miljöskyddsvillkor och att tillsynsmyndigheterna enligt miljöskyddslagen bevakar att så blir fallet. Vidare förutsätter jag att kontroll av bl.a. vattenbeskaffenheten i Sundsvallsbukten sker genom tillsynsmyndigheternas försorg. Några åtgärder utöver vad som här redovisats anser jag inte behövs f. n.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Sundsvallsregionen är en av de hårdast drabbade när det gäller miljöproblem i den yttre miljön. Undersökningar bekräftar kraftiga föroreningar av både luft och vatten. Främst genom industriernas svavelutsläpp är försurningen höggradig i hela området. Det här är saker och ting som departementet sannolikt mycket väl känner till. Det finns även andra hot mot miljön i området. Vi har olika former av industriutsläpp och avfall. Det gäller inte bara det här aktuella företaget KemaNord utan även cellulosaindustrier och andra industrier, t.ex. Gullfiber i Söråker. När jag nu tar upp frågan om KemaNords avfallshantering är det alltså betingat av den allmänna press, det stora tryck på den yttre miljön som kännetecknar förhållandena i hela Sundsvallsbukten. Även om såväl lokala organ som länsorgan är väl medvetna om denna påfrestning, måste verkligt aktiva åtgärder till om man vill åstadkomma den nödvändiga kvalitetsförbättringen av miljön i området. Jordbruksministern redovisar i svaret helt riktigt att en slarvig dumpning av flera hundra tunnor kvicksilverhaltigt avfall har skett i Sundsvallsbukten. Dock framhålles att det är svårt att lokalisera och ta upp tunnorna och att någon fara för kvicksilverförorening inte föreligger, eftersom snart 20 år har förflutit sedan dumpningen skedde. Enligt uppgift lär det mellan 1945 och 1964 ha producerats ca 18 ton giftigt avfall av nyssnämnt slag. Eftersom ca 8 ton eller 400 tunnor dumpades i havet måste återstoden, dvs. 10 ton, ha avlägsnats på annat sätt. Det finns då anledning att räkna med att dessa tunnor har grävts ned i marken på fabriksområdet. Jag noterar att dessa sistnämnda kvantiteter, de sannolikt nergrävda, inte omnämns i interpellationssvaret. Jag vill därför ställa frågan till jordbruksministern: Finns det inte anledning att undersöka detta närmare, dvs. gräva upp tunnorna och oskadliggöra innehållet? Vi har ju en del erfarenheter av liknande nedgrävningar. Vad så gäller företagets senaste tilltag, att sprida karbid på sin egen illa lokaliserade tippanläggning, har jag med tillfredsställelse noterat att åtgärden är anmäld för åtalsprövning. Man kan bara uttrycka förhoppningen att en eventuell påföljd leder till en bättring. I det sammanhanget vill jag dock påpeka det anmärkningsvärda i att trots åtskilliga anmälningar om överträdelser av den nya miljölagen har ännu ingen åtalats. Det finns också anledning att ifrågasätta placeringen av företagets egen industritipp. Den ligger f. n. ytterst olämpligt, alldeles intill vattnet och inte långt från Ljungans utlopp i fjärden, och genomflytes av en bäckliknande vattenström. Det behövs en skärpning av miljöskyddet i anslutning till fabriken i fråga, och jag kan notera som positivt att jordbruksministern i sitt svar starkt betonar att verksamheten skall ske i överensstämmelse med givna miljöskyddsvillkor och under vederbörlig noggrann kontroll. Denna kontroll är inte bara en rättighet utan i än högre grad en skyldighet för myndigheterna. Det förhållandet att länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för industrierna i miljöfrågor innebär ett visst problem i ett läge då samma myndighet ofta kämpar för att behålla industrisysselsättning i regionerna. Man har alltså två funktioner, dels att slå vakt om industrier, dels att bevaka att dessa industriers miljöförstöring inte får sådan omfattning att den medför stora skador.

Herr talman! Beträffande det sista vill jag gärna säga till interpellanten att det självfallet inte får vara så att någon kontrollmyndighet ger avkall på de miljökrav som man har att bevaka, därför att man nu skulle ha uppgifter som i annat sammanhang innebär att man har intresse av en viss utveckling i en bygd. Jag utgår från att inte minst våra länsstyrelser kommer att ha den inställningen i dessa frågor. Jag vill också gärna understryka att jag anser det oansvarigt och anmärkningsvärt att ett företag i strid med gällande miljöskyddsföreskrifter och villkor företar en tippning av det slag som är påtalat i interpellationen, nämligen av karbid. Men det har ju, som jag också nämnt, lett till åtal. Det kvicksilverhaltiga avfall som nu har deponerats inom fabriksområdet har jag faktiskt omnämnt, Sven Henricsson, i mitt interpellationssvar. Nu finns ett kontrollprogram, som länsstyrelsen kontinuerligt följer. Det kan vara mer problematiskt att börja gräva i denna mark. Det kan komma att skapa större problem. Därför är det viktigt att man i varje fall tills vidare ser till att man genom ett kontrollprogram garderar sig mot att här händer någonting på grund av det som förmodas vara nedgrävt. På den punkten får man alltså nöja sig med vad myndigheterna hittills har konstaterat. Men det är viktigt att man fortlöpande genomför programmet och även ser till att inte någonting inträffar i omgivningen som motiverar ett annat ingripande. Skulle någonting uppdagas genom kontrollprogrammet får man naturligtvis diskutera det då.

Herr talman! Det är bra att jordbruksministern har ådagalagt en skärpt attityd när det gäller dessa frågor. Jag vill emellertid kommentera ett par saker. Jag är inte helt nöjd med svaret när det gäller det nedgrävda materialet. Det förhållandet att man inte har fått någon indikering på giftigt utsläpp i samband med att man har gjort ytliga undersökningar tycker jag inte är till fyllest. Enligt mitt sätt att se borde vissa grävningar ha skett för att blottlägga eventuella giftmassor belägna på fabriksområdet. Jag kan inte heller underlåta att nämna om ett intressant meddelande, som rör fiskdöden i floden Ljungan, vilken rinner ut i närheten av denna industri. Gjorda beräkningar visar att ett tusental laxfiskar, sik och öring förmodligen har dött i den smittsamma svampsjukdomen UDN. Men på hälsovårdskontoret i Sundsvall är man inte riktigt säker. Man säger att det kan röra sig om något annat än UDN, t.ex. enstaka industriutsläpp. Inte bara vid detta tillfälle och i år har man iakttagit fiskdöd i Ljungan. Som jag ser det kan man inte utesluta ett samband mellan den kraftiga industrialiseringen av den region där Ljungan flyter fram och de skador som man har noterat på fiskbeståndet. Visserligen tar hälsovårdsmyndigheterna prover, men hälsovårdsinspektören säger: Utsläppen kan dock ha skett under en period då vi inte tog några prover. Detta är det ena. Det andra är en kommentar beträffande länsstyrelsernas roll. Jag tyckte att det var intressant att jordbruksministern starkt betonade att länsstyrelsen inte får inta så att säga en partsställning i de här frågorna utan att det skall vara en opartisk inställning från länsstyrelsens sida. Men, herr jordbruksminister, problematiken är ju ändå inte bara formell.

Jag är inte ensam om att uttrycka den farhågan. Vid ett symposium som hölls i Lund i går uttalade docenten i miljörätt vid universitetet i Uppsala Staffan Westerlund liknande farhågor, som just hänger ihop med den dubbla roll som länsmyndigheten har.